Herr talman! Under de gångna sommarmånaderna har trafiksäkerheten debatterats flitigt i massmedia. Bakgrunden till den debatten är enkel. Under en tioårsperiod har vi haft en nedåtgående trend när det gäller antalet dödade och skadade i trafiken. Den trenden har tyvärr brutits. De tre senaste åren har antalet olyckor ökat. 1984 omkom 801 personer, och 1985 omkom 808. Under första halvåret i år har antalet olyckor med personskador ökat med 6 PR. Varför har vi då fått denna negativa utveckling, som kostar samhället oerhört stora summor varje år och åstadkommer stora tragedier för de drabbade och deras anhöriga? Teorierna är naturligtvis många, men det finns en betydelsefull faktor som har understrukits här tidigare i dag. Trafikens hastighet på våra vägar har ökat under senare år. Att hastigheten är en mycket betydelsefull faktor när det gäller olyckornas uppkomst och deras skadeföljder står utom allt tvivel. Med stigande hastighet ökar risken för att en olycka skall inträffa, och risken för svåra och dödande skador ökar. Detta problem har VTI dokumenterat i ett flertal rapporter. Beräkningar som VTI, vägoch trafikinstitutet, gjort visar att om man kunde minska hastighetsöverträdelserna med 10 96, skulle ca 150 människoliv sparas årligen. Ungefär hälften av dagens trafik går med hastigheter över de tillåtna. VTI har även gjort hastighetsundersökningar under en följd av år som visar att medelhastigheten årligen ökar. Mätningarna visar också att hastighetsspridningen ökat så till vida att den grupp som kör mycket fort tenderar att bli större. Att VTI konstaterat att trafikrytmen och hastigheterna efter våra gator och vägar ökat är egentligen inga märkligheter. Det har sannolikt de flesta trafikanter också noterat. Dessutom har säkerligen bilisterna och andra trafikanter kunnat notera att resurserna för övervakning av hur parkeringsföreskrifterna följs har ökat under senare år. Det har blivit en effektivare jakt på parkeringssyndarna, medan hastighetsövervakningen på våra gator och vägar snarare synes ha minskat. Den här utvecklingen vad beträffar hastighetsöverträdelserna måste nu stoppas och fås att vända. Trafikanterna måste respektera gällande hastighetsgränser. Trafikutskottet är helt enigt om kravet på att hastighetsövervakningen på vägarna skall förstärkas. Men den enigheten kvarstår inte när det gäller sanktionerna mot hastighetsöverträdelserna. På den punkten finns en reservation, som jag strax skall återkomma till. För övrigt har trafikutskottet i sitt första betänkande för 1986/87 behandlat ett drygt tjugotal motioner. Utskottet är helt enigt i besluten på de flesta punkterna, bortsett från några få undantag, vilka resulterat i sex reservationer som jag nu skall kommentera något. Den första reservationen från vpk innebär i korthet att en högre hastighet än 100 km/tim i princip inte skall vara tillåten och endast skall medges i undantagsfall. Den modell som i dag används för att fastställa lämpliga hastighetsgränser är utarbetad i mitten på 1970-talet av TSV, trafiksäkerhetsverket, i samråd med rikspolisstyrelsen och vägverket. TSV har nu börjat en översyn av olyckskvoterna för alla vägsträckor för vilka beslut fattats om högre hastighet än 70 km/tim. Den här översynen väntas vara färdig för hela vägnätet nästa år. Dessutom har TSV börjat studera om den nuvarande metoden att sätta hastighetsgränser kan kompletteras med metoder om siktförhållanden längs vägarna. Det pågår också en mer allmän översyn av hastighetsgränser inom TSV, som också av VTI beställt en delutredning om konsekvenserna av ändrade hastighetsgränser. Resultatet av detta översynsarbete blir färdigt 1988—1989. Vi är överens i utskottet om att den här översynen skall bedrivas skyndsamt. Eftersom det pågår ett arbete på detta område avstyrks vpk:s krav i motionen och lämnas utan åtgärd. I reservation nr 3 av moderaterna vill man, som man säger, i möjligaste mån undvika att återkalla körkortet vid hastighetsöverträdelser. I stället vill moderaterna höja bötesbeloppen. I det sammanhanget bör man komma ihåg, att riksdagen så sent som i våras tog beslut som bl.a. innebär att körkort skall återkallas i större utsträckning än vad som tidigare har varit fallet vid grova hastighetsöverträdelser. De här ändringarna har trätt i kraft den 1 juli i år och innebär att överskridanden av den tillåtna hastigheten med mer än 30 km/tim kan vara av den arten att återkallelse av körkort kan komma i fråga. I vissa fall vid begränsningen till låga hastigheter, t.ex. 30 km tim kunna anses vara av den karaktären att man kan återkalla körkortet. Det här är då ytterligare en viktig åtgärd i kampen för att nedbringa antalet trafikolyckor. Men det är också viktigt att komma ihåg att körkortslagstiftningen när det gäller en ökad användning av återkallelseinstitutet vid grova hastighetsöverträdelser allmänt förutsätter en individualiserad bedömning. Bedömningen i fråga om körkortsåterkallelse kan och bör påverkas av omständigheterna i det enskilda fallet. De regler som gäller i dag innebär i praktiken att man i möjligaste mån undviker att återkalla körkorten vid hastighetsöverträdelser. Men, och det här är mycket viktigt, om en bilist överskrider hastigheten med mer än 30 km tim där en begränsning till 70 km/tim gäller löper stor risk att förlora sitt körkort. Detsamma gäller t.ex. om man kör 50 km tim gäller. Men fortfarande har vi regeln att bedömningarna i fråga om återkallelse av körkort kan och bör påverkas av omständigheterna i det enskilda fallet. När det gäller moderaternas krav på en höjning av bötesbeloppen vill jag bara konstatera att böterna för hastighetsöverträdelse i dag är höga. Det är bara det att allt fler trafikanter i dag är medvetna om att riskerna att drabbas av de höga bötesbeloppen är ganska små, eftersom hastighetsövervakningen på vägarna är otillräcklig. De nuvarande bötesbeloppen drabbar därför mycket få av de bilister som kör för fort. Reservation 4 handlar om bilbältesplikten för barn. Detta är en fråga som vi har diskuterat mycket i trafikutskottet i samband med att beslutet om användande av bilbälte i baksätet fattades. Redan då framhöll utskottet att det är mycket viktigt att även barn under 15 år och personer som inte har en längd av minst 150 cm omfattas av de tvingande reglerna. Men det fanns problem i sammanhanget dels när det gällde skyddsutrustning för barn, dels beträffande frågan om straffansvar för minderårigas underlåtenhet att använda skyddsutrustning. Därför förutsatte utskottet att regeringen, så snart den arbetsgrupp som sysslar med frågorna presenterat sitt förslag, skulle återkomma till riksdagen med proposition om användning av bilbälte för barn. Arbetsgruppen beräknar vara klar med sitt arbete och sin redovisning redan i början av nästa år. Eftersom det är angeläget att avvakta resultatet, bör inte folkpartiets reservation föranleda någon åtgärd från riksdagens sida. I reservation 5 tar moderaterna upp förslaget om en s.k. ungdomsbil. För ungdomsbilen skulle det gälla ungefär samma principer som de som gäller för A-traktorn i dag. Ungdomsbilen skulle emellertid få framföras med en hastighet av högst 40-50 km tim. I förslaget behandlas också frågor som berör registrering, beskaffenhet, utrustning och kontroll av trafikregler och förarbehörighet för just den här typen av fordon. Eftersom det pågår ett arbete på detta område bör man, som brukligt är, avvakta resultatet. Därför avstyrker utskottet motionsförslaget. I reservation 6 tas kravet på traktorkort för 15-åringar upp. Utskottet har tidigare behandlat kravet. I dag finns det bestämmelser som ger 15-åringar möjlighet att få traktorkort, om särskilda skäl föreligger. Det här är en gammal bestämmelse som har sitt ursprung i 1951 års vägtrafikförordning. Bestämmelsen tillkom för att hemmavarande barn till jordbrukare skulle kunna få traktorkort något tidigare än normalt, men det framhölls att bestämmelsen skulle tillämpas restriktivt. Utskottet kan inte se att det har skett någon förändring på det här området, utan anser att de nuvarande reglerna bör gälla. Därmed avstyrks också motionskravet. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Trafiksäkerhet är, som jag sade tidigare, en allvarlig sak. Som jag redan framhållit har hastigheten blivit det dominerande instrumentet när det gäller trafiksäkerhet. De som talar om statistik nämner inte den i vissa avseenden positiva utvecklingen. Man säger att antalet döda har stigit hela tiden under de senaste åren, men man talar inte om att det dödades 801 personer under 1984 och 808 under 1985. Med tanke på att trafikvolymen också har ökat — vilket är påvisbart — kan man säga att det rör sig om en slumpartad ökning. Man nämner inte heller något om de allra senaste rönen, som visar att 728 personer fallit offer i trafiken under den senaste tolvmånadersperioden, medan antalet omkomna under den föregående tolvmånadersperioden var 762. Även detta är siffror som pekar i en annan riktning än den man hänvisar till här. Hastigheten är betydelsefull för trafiksäkerheten. Självfallet är det så. Det tycker också vi moderater, och vi har inte föreslagit några höjda hastighetsgränser. Men det finns andra instrument i sammanhanget, t.ex. vägarna. Om vi satsar ännu mer på raka och breda vägar, minskar antalet olyckor. Vägverkets generaldirektör säger att om han får 190 miljoner, så skall han kunna sänka antalet trafikolyckor i landet med 300. Vi har vidare fått bättre bilar. Det går inte att hela tiden, som Viola Claesson gör, bara skälla på Volvo. I biltillverkarvärlden går Volvo i spetsen när det gäller säkrare bilar. Vi har också fått mer körvana bilister. Mer information till dem, rätt utformad, ger påtagliga resultat. Därom är jag övertygad. Det finns dessutom ett antal omkomna i trafiken som — det vet man — hänför sig till självmord. I de fallen hjälper inga trafiksäkerhetsmaningar. Vi tycker som Sten-Ove Sundström, att man skall öka övervakningen på vägarna. Det för med sig en lugnare och mer bestämmelseanpassad trafikrytm. Men vi vill ha övervakningen synlig. Det skall inte vara några poliser i buskarna eller i dikena, utan de skall vara fullt synliga på vägarna. Det räcker. Vi är positiva till motorvägar. Det är inte Viola Claessons parti, men till den saken får jag återkomma i annat sammanhang.

Herr talman! Jag kan i långa stycken instämma helt med Sten-Ove Sundström och tycker att han sade många bra saker i sitt anförande. Rent allmänt sade Sten-Ove Sundström att trafikanterna på våra vägar i större omfattning måste respektera de bestämmelser och regler som gäller, och det kan man helt hålla med om. Men jag tror att det behövs något utöver detta, nämligen att få trafikanterna att känna trycket av att de är observerade. Det får inte bli så att de slentrianmässigt tänker: Jag har tidigare kört avsevärt över de tillåtna hastighetsgränserna, och det har ju gått bra. Jag tror alltså att trycket som skapas när trafikanterna känner sig observerade har en stor betydelse när det gäller att försöka begränsa trafiköverträdelserna. Det går inte att bara vädja till trafikanternas sunda förnuft. Det skall man givetvis också göra, men jag tror att det behövs något utöver detta, och jag hänvisar till det jag sade i mitt första inlägg om vad man då lämpligen bör göra i första hand. Jag vill upprepa att man för att få trafikanterna att känna sig observerade måste satsa ökade resurser på övervakningen. De resurserna bör, efter vad jag kan förstå, tillföras i första hand den myndighet som har det yttersta ansvaret för trafikövervakningen, nämligen polisen. Vad beträffar Sten-Ove Sundströms synpunkter på bilbältesplikt för barn under 15 år vill jag säga att vi i utskottet var i stort sett eniga i frågan. Uppfattningarna skilde sig i fråga om tidpunkten för bestämmelsens tillämpning. Det gäller ju här att så snart som möjligt få en ordning där vi skyddar våra barn. En utredning pågår, och vi avvaktar nu med spänt intresse vad den skall komma fram till. Jag hoppas att vi ganska snart skall kunna få besked om hur utredningen ser på den här frågan. Jag skulle också ha velat kommentera Rolf Clarksons anförande, men eftersom min replik gäller Sten-Ove Sundströms inlägg får jag framföra mina synpunkter till Rolf Clarkson på tu man hand.

Herr talman! Det var ju synd att Rolf Clarkson missade möjligheten att få en diskussionsomgång med mig efter mitt inlägg om den bredaste vägen. Det finns ganska mycket att säga om nyttan av motorvägar, som en del har så stora förhoppningar på. Herr talman! Jag vill direkt citera ur den framställning som gjorts av SNF i ett brev till regeringen, vilket vi i går fick en kopia av. Jag är övertygad om att också Sten-Ove Sundström har läst detta brev, men kanske har inte alla ledamöter i kammaren gjort det. Det framhålls där: ”Ett sätt att omedelbart minska utsläppen av kväveoxider och kolväten är en generell sänkning av fartgränserna. Framför allt utsläppen av kväveoxider är starkt beroende av fordonets hastighet och en sänkning av hastigheten från 110 km h resp. från 90 km h reducerar kväveoxidutsläppet med ca 0,5 g km. Om man sänker fartgränsen på 110-vägar till 100 km h och ser till att dessa gränser efterlevs minskar utsläppen av kväveoxider i Sverige med 15.000 ton per år!” Egentligen skulle man inte behöva någon ytterligare argumentation, om man förstår vilka ödesdigra konsekvenser utsläppen redan har fått för bl.a. den svenska skogen. Jag var nyss inne på detta. Jag tycker att Sten-Ove Sundström på ett mycket bra sätt har gjort denna direkta sammankoppling, och den är också klart utsagd på s. 9i utskottets betänkande nr 1. Där slås fast att höga hastigheter har ett direkt samband med farliga utsläpp. Genom att hänvisa till undersökningar som har gjorts under tidigare år slår man också fast att höga hastigheter har ett klart samband med olycksfallsfrekvensen. Likafullt är man inte beredd att gå från ord till handling. Det är detta som många organisationer och människor i vårt land inte kan förstå. Anser man att det finns behov av ytterligare utredning av sambandet mellan olycksfallen och hastigheterna än vad man redan själv har hänvisat till, Sten-Ove Sundström? Är det inte tillräckligt med de mycket klara belägg som vi har för sambandet mellan hastigheter och skogsskador och även andra negativa och farliga konsekvenser? Inte kan det väl vara bilindustrins undersökningar, som nyss nämnts från denna talarstol, som man tar fasta på? Vi har ju i vårt land oberoende forskare och forskningsinstitut, t.ex. vid Chalmers, som arbetar på detta område, och jag tror att det är de som har tillhandahållit de siffror som ligger till grund för utskottets skrivning.

Herr talman! Vad först gäller Rolf Clarksons inlägg vill jag säga att man skall vara mycket försiktig med att påstå att den ökning som under senare år skett av antalet trafikolyckor och trafikdödade är helt slumpartad. Vår statistik på detta område täcker en ganska lång period. Trots ökningen av antalet bilar i vårt land hade vi under tio år en nedgång i antalet dödade och skadade i trafiken. Nu kan vi återigen se en ökningstendens. Jag vill vidare instämma i Clarksons understrykande av att det finns många andra faktorer än hastigheterna bakom bilolyckor och dödsfall i trafiken. Vägarnas beskaffenhet har stor betydelse. Jag vill dock i det sammanhanget peka på de krav som, av besparingsskäl, under en period framförts och som syftat till en minskning av anslagen till vägarna. I det sammanhanget har ju moderaterna stått i frontlinjen. Man kan alltså bli litet fundersam inför Rolf Clarksons inlägg. Både Rolf Clarkson och vi andra är dock överens om betydelsen av en skärpt hastighetsövervakning. Jag vill också vända mig till Hugo Bergdahl. Han framhöll i sitt senaste inlägg särskilt, liksom jag gjorde i mitt första anförande, att det är viktigt att trafikanterna känner trycket av en ordentlig hastighetsövervakning på vägarna. Detta är en viktig del i ansträngningarna att lugna trafikrytmen och få ner farterna på vägarna, det kan vi vara helt överens om. När det gäller ökade resurser håller jag med om att antalet poliser på vägarna har en viss betydelse. Men polisväsendet har under senare år fått fler områden att fördela sina resurser på, och det kan naturligtvis också ha en viss betydelse i det här sammanhanget. Som Hugo Bergdahl mycket riktigt underströk, har vi alla sett det som mycket väsentligt att bilbältesplikten så småningom också skall gälla barn — när man har kommit fram till resultat i det arbete som pågår med att ta fram de skyddsanordningar i bilar som är nödvändiga för att kunna bälta barn på ett tillfredsställande sätt. Detta arbete pågår alltså med skyndsamhet, och vi beräknas ha resultatet redan om ett par månader. Viola Claesson kom in på sambandet mellan hastighet och miljöpåverkan och frågade varför det inte är tillräckligt med det vi redan vet. På många områden ser vi detta samband, men man får akta sig för att förenkla. Även om bilarna vid högre hastigheter medverkar till olika former av försämrande miljöpåverkan, skall vi komma ihåg att bilar även i mycket låga farter, t.ex. i tätortstrafik, kan förmodas åstadkomma en stor miljöpåverkan, kanske t.o.m. större än vid de höga farterna. Det är därför det är så viktigt att den arbetsgrupp som nyligen blivit tillsatt av regeringskansliet och som har till uppgift att överväga de här frågorna och se över detta samband får jobba färdigt.

Herr talman! I denna sista replik från min sida konstaterar jag att vi är i stort sett överens om medlen och målen för trafiksäkerhetsarbetet här i landet. Vad vi skiljer oss i är prioriteringen av medlen. Vi moderater tycker att man alldeles för mycket koncentrerar sig på hastighetsbestämmelsernas inverkan. Det vi har föreslagit är att man inom de nuvarande hastighetsgränsernas ram skall kunna göra ändringar som gör att trafikanterna upplever begränsningarna som mer motiverade. Jag är tacksam för att Sten-Ove Sundström konstaterade, liksom jag gjort tidigare, att det finns flera faktorer — vägarna, bilarnas säkerhetsutrustning, osv. — som är betydelsefulla för trafiksäkerheten i landet. Jag tillbakavisar dock Sten-Ove Sundströms beskyllning mot oss moderater, att vi har varit snåla med anslagen till vägarna. Vi stödde faktiskt regeringens anslag till driften av vägarna i den senaste budgetpropositionen, och när det gäller nybyggnad av vägar hade vi en symbolisk besparing — det var allt. Vi har alltså inte på detta område eftersatt trafiksäkerhetens intressen.

Herr talman! Sten-Ove Sundström sade ungefär så här: Polisen har under senare år fått ökade resurser, men det finns många områden att sätta in dessa resurser på. Den synpunkten delar jag. Jag tror emellertid att det är viktigt att vi som från denna talarstol och i andra sammanhang talar för ökad trafiksäkerhet pekar på vikten av att just prioritera ordningsmaktens insatser när det gäller trafikövervakningen. Jag har mycket svårt att komma ifrån att det finns ett klart samband mellan hastighetsöverträdelser och olycksstatistik. Tydligen är inte alla debattörer överens om detta konstaterande, men jag har en fast övertygelse om att det ligger till på det sättet. Vår målsättning när vi jobbar för en ökad trafiksäkerhet är ändå att se till att allt färre människoliv går till spillo och att allt färre sargade människor återfinns i vårt samhälle.
Herr talman! Låt mig för att det inte skall råda några missförstånd få understryka att utskottet är helt enigt när det gäller en skärpt hastighetsövervakning. Det finns, som moderaterna tidigare understrukit, saker som vi har delade meningar om. Men det råder inget tvivel om att hela utskottet är enigt om att hasighetsövervakningen ute på vägarna måste skärpas. Detta är viktigt att understryka.

Herr talman! Trafiksäkerhet innehåller många moment. Det handlar om bilarnas konstruktion och kondition, vägarnas sträckning, standard och skyddsanordningar, förarnas utbildning och attityder men också om respekten för att uppträda i trafiken fri från droger. Lagstiftning och regelsystem spelar här en mycket viktig roll. I den operativa delen är trafikövervakningen oerhört väsentlig för att främja säkerheten i trafiken. I trafikutskottets betänkande och i den debatt som jag med intresse här har lyssnat till redogörs för situationen i trafiken i relativt allmänna ordalag. Intresset fokuseras mycket starkt till en punkt, nämligen hastighetsöverträdelser. Självfallet, herr talman, är detta en allvarlig förseelse, men man kan lätt ges den felaktiga bilden att trafikproblemen och olyckor på våra vägar enbart skulle handla om för höga hastigheter. Utskottet räknar också upp flera orsaker. Men man undviker sorgfälligt att ta upp just alkoholens roll — den kanske mest iakttagbara. Rattfylleriet ser ju ut att breda ut sig på ett sätt som gör att det förmodligen är den största enskilda faktorn när det gäller trafikdöd och svåra olyckor. En effektiv, snabb och billig reform för ökad trafiksäkerhet skulle vara att helnykterheten på våra vägar upprätthölls. Varje år omkommer och skadas flera tusen människor helt i onödan. Vissa beräkningar gör gällande att upp emot var tredje dödsolycka i trafiken har samband med alkohol. Enligt min mening tar både trafikutskottet och regeringen alltför lätt på denna allvarliga fråga. Utöver en attitydförändring behövs det en aktiv opinionsbildning. Men det är ytterligare tre saker som jag tror måste till för att stävja trafiknykterhetsbrotten. e Gränserna för onykterhet och rattfylleri är i dag på tok för höga. De borde sänkas till lägsta rättssäkra gräns, vilket innebär minst en halvering av nuvarande gränsvärden. e Problemet med s.k. eftersupning måste undanröjas i likhet med vad som tillämpas i den norska lagstiftningen. e Trafikövervakningen måste också stärkas i avseende på att upptäcka och beivra rattonykterhet och rattfylleri. Trafikövervakningen har ju drastiskt försämrats, främst genom indragningen av 100 poliser i trafikövervakande tjänst. Sedan detta skedde har antalet trafikdödade stigit varje år. År 1982 dödades 758 personer. Från 1983 har det gått kraftigt uppåt, och förra året var det 808 personer som dödades i trafiken. Men, Rolf Clarkson, antalet olyckor ökar kraftigt i förhållande till ökningen av antalet fordon! Detta är allvarligt. Årets siffror för antalet dödade ligger kvar på fjolårets höga nivå. Jag är övertygad om att den minskade övervakningen av den rörliga trafiken har ett klart samband med den försämrade olycksutvecklingen. Som bl.a. Hugo Bergdahl nämnde har detta makabert nog skett samtidigt som övervakningen av stillastående fordon har fått större resurser. För många framstår ju denna ordning som om det är viktigare att prioritera övervakningen av den stillastående trafiken. De allt fler lapplisorna som inte undgår någon trafikant bekräftar ett sådant intryck. Samtidigt avrustas nästan våra vägar när det gäller övervakningen av den rörliga trafiken. Detta borde ge oss alla en tankeställare som leder till en snar förändring. Jag tror, herr talman, att vi behöver mer patrullerande vägpolis, men inte för att i första hand sätta fast fler trafikanter. Det skulle ha en lugnande och positiv inverkan på hela trafikrytmen. Det skulle stävja det som vi har upplevt så djupt tragiskt denna sommar och höst, nämligen att så många liv skördas i trafiken, där väldigt många måste lastas på just alkoholens konto. Ett problem som synes bli alltmer akut gäller att komma till rätta med den minoritet som uppträder och som upptäcks i samband med trafiknykterhetsbrott, oftast vid en svår olycka. Det har visat sig t.ex. i Sundsvalls polisdistrikt att trafiknykterhetsbrotten har ökat med 80 96 jämfört med i fjol, från 160 till 291. I det distriktet har övervakningen skärpts, vilket siffrorna indikerar. De s.k. mörkertalen har då blivit framlyfta i ljuset, vilket inte skett på andra håll. Jag tror att man t.ex. måste överväga alkoholutandningsprov eftersom det skulle förbättra polisens möjligheter radikalt. I mitt eget hemlän har det skett flera svåra olyckor den senaste helgen. I en av dem mötte tre ungdomar en rattfyllerist. Samtliga omkom. De problem som jag här vill aktualisera kommer fram i en kommentar efter olyckan från en tjänstgörande polis. Han säger: Vi gör så gott vi kan med våra resurser. Vi tar någon då och då. Nästa vecka är de ute och kör, rattfulla igen, och de allra flesta rattfyllerister går fria. I alarmerande rapporter visas att alltför många bilförare någon gång kör rattonyktra varje år. Trafiksäkerhetsverket säger att det kan handla om 2 per 1 000. Det låter litet, men det innebär faktiskt 8 000 körtillfällen varje dygn, då dessa förare dramatiskt ökar risken för en olycka, just därför att han inte har respekt för helnykterhet i trafiken. Därför menar jag, herr talman, att det behövs många åtgärder för att främja trafiksäkerheten, och vi måste ta betydligt mer allvarligt på att drogerna och främst alkoholen har en stor skuld i trafikolyckorna. Det räcker inte med att — som utskottet gör — beskriva situationen i allmänna ordalag. Det är angeläget med en aktivering vid trafiknykterhetsbrott. Då gäller det att främja opinionsbildning, förändrade gränsvärden och en sträng påföljd. Alla trafikbrott är allvarliga. Rattfylleri och rattonykterhet är särskilt allvarligt därför att det förekommer i så stor omfattning och med så många i onödan skördade människoliv. Jag förutsätter, herr talman, att regeringen drar slutsatser av detta års erfarenheter och för sin del är beredd att vidta åtgärder som i vid mening främjar säkerheten i trafiken.
Herr talman! Jag måste säga att jag reagerar kraftigt på Elver Jonssons påstående att trafikutskottet på något sätt skulle ta lätt på frågorna om alkohol i trafiken. Utskottet har tvärtemot med stor tillfredsställelse noterat bl.a. justitieministerns uttalanden om att det inte kommer att bli någon liberalisering på det här området. Tvärtom diskuteras möjligheterna att sänka promillegränsen och följa upp frågorna mycket noggrant. Detta är mycket allvarliga frågor för bl.a. trafiksäkerheten. Man skall också komma ihåg — om man tycker som Elver Jonsson — att vi i dag diskuterar många frågor som rör hastighetsövervakning, och då bör man notera att det i samband med hastighetskontroller tas alkotestprov. Det sker numera automatiskt — det trodde jag Elver Jonsson kände till. Det är alltså inte så som Elver Jonsson låter påskina, att trafikutskottet på något sätt tar lätt på de här frågorna. Vi har tvärtom många, långa och viktiga diskussioner kring dessa frågor, och vi har som sagt kunnat notera med tillfredsställelse att det pågår aktiviteter som innebär att frågorna följs upp noggrant inte minst från justitieministerns sida. Detta är mycket viktiga frågor för trafiksäkerheten.
Herr talman! Jag noterar den sista meningen i Sten-Ove Sundströms inlägg, att de frågor jag aktualiserat är mycket viktiga. Men det är naturligtvis inte konstigt att man får uppfattningen att utskottet tar lätt på dessa frågor när de får så litet utrymme i den debatt som förs här i kammaren. Det är möjligt att utskottet haft många och viktiga diskussioner kring detta, men av utskottsbetänkandet framgår det relativt måttligt. Och i den här debatten har inte någon från utskottet gått i clinch med de här frågorna, som kanske är det allra största trafikproblemet när det gäller olyckorna, nämligen drogerna i trafiken. De har saknats i debatten, och det beklagar jag. Men jag uppfattar ändå att utskottets hållning är ett instämmande i vad jag försökt peka på, att trafikproblemen är många och att alkoholen har en stor roll. Sedan har Sten-Ove Sundström slagit fast att regeringen har övergett sin tidigare slappa linje i de här frågorna och är beredd att komma med ett förslag som skulle kunna främja en mer trafiksäker utveckling. Det tycker jag att vi skall ta som ett löfte.
Herr talman! Påståendet att vi socialdemokrater skulle ta lätt på de här frågorna och att regeringen har en slapp inställning på detta område ser jag som mycket märkligt. Det har tvärtom varit en väldig debatt under sommarmånaderna just om alkoholens påverkan i trafiken. Därför är det naturligt att det sker en bättre uppföljning av dessa frågor. Man diskuterar t.ex. sänkningar av promillegränsen. Det är möjligt att vi som sitter i trafikutskottet diskuterar de här frågorna så ofta att de kanske inte framskymtar så som de borde i debatten. Vi ser dessa synpunkter som ganska naturliga. Vi kräver ökad hastighetsövervakning, och vi vet att det i samband med de kontrollerna automatiskt tas alkotestprov. Vi tar absolut inte lätt på dessa frågor, och vi kommer att se till att de får det utrymme som behövs för att vi skall kunna klara trafiksäkerheten i framtiden.
Herr talman! Jag beskyllde inte socialdemokraternas företrädare exklusivt för att ha en slapp syn, utan jag sade att regeringen hade haft det då man lade fram en proposition som måste uppfattas som att man såg med slapphet på trafiknykterhetsbrotten. Men som väl var drog regeringen tillbaka den propositionen. Det är i och för sig en mycket ovanlig åtgärd, men jag ser det som en mycket klok åtgärd. Jag har nu uppfattat att regeringen har en annan inställning till detta problem i trafiken, och det hälsar jag med tillfredsställelse. Det jag saknade var att de åsikter som Sten-Ove Sundström nu för fram — och som jag upplever att vi är helt överens om — borde ha drivits starkare av trafikutskottet, både i betänkandet och i denna debatt.

Herr talman! Låt mig först beträffande vad Elver Jonsson var inne på konstatera att det väl ofta är så att vad man är enig om i utskottet inte kommer till uttryck i kammaren. Jag vill också understryka vad ordföranden i utskottet sade, att vi visst har diskuterat de här frågorna. Men eftersom ingen större oenighet förelegat kommer de, som jag sade, inte upp här i kammaren. Jag delar, inte minst som organiserad nykterist, Elver Jonssons uppfattning att detta är frågor som måste tas på största allvar. I de trafikolyckor som redovisas finns naturligtvis detta med som en mycket allvarlig bakgrund, på samma sätt som det Rolf Clarkson tog upp om självmordsfrekvensen. Detta är frågor som ofta inte kommer fram i debatten. Herr talman! Trafiksäkerhetsfrågorna är av utomordentligt stor betydelse. Trafikutskottet har också enligt min mening ägnat dessa frågor stor uppmärksamhet och nogsamt behandlat inkomna motioner. Från centerns sida har vi som framgår inga reservationer eller avvikande meningar i föreliggande utskottsbetänkande, men jag vill ändå kommentera några av de förslag som vi har behandlat och redogöra för hur vi ser på dessa ur centerns synpunkt. Utskottet konstaterar att hastigheten har stor betydelse såväl ur olyckssynpunkt som ur miljösynpunkt. Vidare konstaterar utskottet att nuvarande hastighetsgränser efterlevs alltför dåligt och att åtgärder måste vidtas för att komma till rätta med detta — en ståndpunkt som centern till fullo delar. En arbetsgrupp inom centern lade i somras fram en avvecklingsplan i fråga om försurning, där man kom fram till samma slutsats som i Svenska naturskyddsföreningens kampanj: Sänk farten — rädda skogen. Vi arbetar alltså aktivt med denna fråga inom centern och vill i likhet med utskottet börja med att förmå bilförarna att följa nuvarande hastighetsbestämmelser. Låt oss sedan fortsätta att få ned farten ytterligare. Vi tror mer på opinionsbildning och att således få bilförarna att själva inse vikten av att sänka hastigheten än att genom lagstiftning sänka hastighetsgränserna och sedan ha svårt att kontrollera efterlevnaden av en sådan lag. Här finns en möjlighet för varje bilist att genom att sänka hastigheten själv aktivt medverka till en säkrare och bättre trafikmiljö — inte genom tvång uppifrån eller genom någon form av poliskontroll utan till följd av den kunskap som var och en kommer att ha om de fördelar i form av bättre trafiksäkerhet och miljö som man vinner genom att sänka hastigheten. Låt oss alla omedelbart påbörja detta opinionsarbete genom våra partier och i våra övriga folkrörelser. Inom centern är vi beredda att prioritera detta arbete. Att spara människoliv liksom vår egen natur är två mycket viktiga uppgifter. Herr talman! Låt mig också konstatera enigheten här i kammaren om att det för trafiksäkerheten är viktigt med bättre vägar. Då kanske centerns förslag om ytterligare 500 milj.kr. till åtgärder för att råda bot på eftersatt underhåll i fråga om bärighet, beläggningar och broar kanske så småningom kan få majoritet i kammaren. Det vore att hälsa med tillfredsställelse. Herr talman! Med vad jag nu sagt ber jag att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall inte särskilt mycket lägga mig i den debatt som förts här, men jag vill med ett par ord beröra det som Elver Jonsson sade. Det är riktigt att många trafikolyckor härrör från alkoholmissbruk och rattfylleri. Hur man skall stävja detta har diskuterats väldigt mycket just inom polisen och bland oss som jobbar med dessa frågor. I dag förhåller det sig på det sättet att man kan dömas för rattfylleri vid tingsrätten och gå ut och ta sin bil och köra därifrån. Vi måste på något sätt komma till rätta med detta. Man diskuterar olika förslag, och för min personliga del har jag hävdat att vi måste ha en lagstiftning enligt vilken de mordvapen som alkoholisterna använt kan förklaras förverkade. Det är en mycket svår fråga som vi inte skall diskutera nu — jag vill bara meddela detta. Debatten i kammaren kommer naturligtvis att fördjupas när de utskott som handlägger dessa frågor presenterar sina förslag. Då blir det givetvis en ingående debatt. Debatten har ju hittills mest handlat om vilka sanktioner som är bäst i förebyggande syfte, vårdsituationen för de alkoholskadade o.d. Jag avser, herr talman, att ta upp en mycket mindre fråga i detta sammanhang; den gäller s.k. stänklappar på personbilar. 1981 slopade trafiksäkerhetsverket föreskriften om att personbilar skulle vara försedda med stänkskydd. Tre år har jag tillsammans med Bengt Silfverstrand motionerat om att föreskriften om stänkskydd skall återinföras. Tre år har trafikutskottet lämnat samma upplysande och nedslående svar. Svaret har tidigare varit detsamma som den här gången. Man stöder sig på typbesiktningsutredningens uttalande om att trafiksäkerhetseffekten skulle vara låg i förhållande till de prisökningar som det skulle leda till att förse bilarna med stänklappar. Jag minns när man slopade stänklapparna, men jag kan inte erinra mig att bilarna blev en enda krona billigare. Vad som händer nu är att bilfirmorna skickar ut broschyrer till sina kunder med texten: Tänk på era medtrafikanter — sätt på stänklappar på era bilar! Det kostar då mellan 400 och 700 kr., beroende på vilket bilmärke man har. Bilarna blev alltså inte billigare, när man slopade stänkskydden. Det var i stället ett sätt för dem som importerar bilar att tjäna pengar på konsumenterna. Jag tycker att det är litet konstigt att man inte har uppmärksammat det. Sedan skyller man på internationella bestämmelser. Man säger att vi skall anpassa oss till internationella bestämmelser. Men det finns ju en hel rad bestämmelser utomlands som skiljer sig från vår trafiklagstiftning i Sverige. Man får t.ex. inte köra med dubbdäck i Tyskland, och man får inte ha varselljus på när man kör utrikes. Saltningen av vägarna är helt annorlunda i Mellaneuropa än här i Sverige. Det borde man naturligtvis också ta hänsyn till när man gör dessa bedömningar och inte skylla på internationella regler. Det är ju ändå så mycket som skiljer den svenska trafiklagstiftningen från den utländska. Vi har inte i att-satserna i vår motion framfört några krav när det gäller saltning av vägarna, men vi har i motionstexten tagit upp olägenheterna med saltningen. Om utskottet hade sagt någonting om att man borde bringa ner saltningen både av miljöskäl och av andra skäl, så hade jag tyckt att utskottet gjort en bra insats. Jag vet att många har intresserat sig för ett återinförande av stänklappar, vilket vi kräver. Förre kommunikationsministern sade: Det där var en bra motion. Men detta kom tydligen inte längre, för det blev inget resultat. Många yrkesförargrupper, taxiförare exempelvis, anser att en sådan här åtgärd borde vidtas. Nya stänkskydd har konstruerats, som på ett mycket bättre sätt eliminerar stänk bakåt. Det finns alltså skäl att göra någonting. Vi bor i ett avlångt land med mycket olika vägar och vägförhållanden. Jag kan förstå att man uppe i Sten-Ove Sundströms hemtrakter inte behöver ha några stänklappar, när snön har kommit. Men åk ner till södra Sverige under skördeeller såddtid eller när man beroende på väderleken sprider ut salt och grus! Detta är en trafiksäkerhetsfråga av stora mått. Om jag blir omkörd av en bil utan stänklappar, en bil av ny modell med breda däck, får jag en nedstänkt bilruta som inte kan torkas ren av vindrutetorkarna. Det är ett faktum. I utskottets skrivning står att det enligt utskottets mening inte är ”styrkt att de trafiksäkerhetsmässiga effekterna av stänkskydd har sådan betydelse att avsteg från internationella bestämmelser motiverar en återgång till tidigare ordning”. Jag skulle vilja fråga utskottets talesman: Vem har gjort en sådan utredning? Vem säger att det inte är styrkt osv.? När det gäller trafiksäkerhetsverkets bestämmelser i förhållande till EG-direktiven vill jag också ställa en fråga. Ett stort överhäng bak på personbilarna skulle innebära att man inte behöver ha stänklappar. I dag är ju många bilar så att säga avhuggna på tvären precis vid bakhjulen. Inte heller de bilarna har några stänklappar. Vad har ni i det fallet gjort för bedömning av EG:s och trafiksäkerhetsverkets bestämmelser?
Herr talman! När det gäller stänkskydd på personbilar är det, vilket framgår av utskottsbetänkandet, fråga om en anpassning till internationella bestämmelser. I många sammanhang försöker vi på trafiksäkerhetsområdet åstadkomma en större anpassning just till internationella bestämmelser. Vi ser många fördelar med det. Låt mig sedan säga att även om det inte har gjorts några stora, komplicerade och djupt detaljerade undersökningar och utredningar på detta område finns det mycket som talar för att en del av de modeller på stänkskydd som vi tidigare hade åstadkom betydligt högre bränsleförbrukning. Det är ett av motiven till att vi inte ansett det viktigt att återinföra stänkskydden. Men de internationella bestämmelsernas betydelse har som sagt haft en avgörande betydelse när utskottet tagit ställning i detta fall. I många fall strävar vi efter att anpassa oss till de internationella reglerna. Vi har inte ansett de fördelar som beskrivs i motionen vara så stora att vi nu funnit anledning att ompröva vår ståndpunkt på detta område. Det är därför vi tycker att den svenska bilparken också i fortsättningen bör bli befriad från stänkskydden.

Herr talman! I Hans Petterssons i Helsingborg inlägg kom också några ”stänk” av det meningsutbyte som jag var inblandad i tidigare. Jag noterar först Hans Petterssons allvar då han talar om trafiknykterhetsbrotten. Jag tror att det är värdefullt att vi från skilda politiska grupperingar kan slå fast att riksdagen ser mycket allvarligt på detta. Sanktionerna vill Hans Pettersson ta upp när den frågan kommer. Jag förutsätter att han avser att de skall behandlas i de judiciella instanserna, i justitieutskottet och justitiedepartementet. Det är naturligtvis riktigt. Men jag upplever också att något av problemet kanske ligger däri, för trafiksäkerhetsfrågorna behandlas på skilda håll både i riksdagen och i regeringen. Det vi borde fundera över är om inte dessa frågor rent av skulle samordnas. Nu finns nämligen utredningarna på flera håll och med flera uppdragsgivare. Det gör att vi inte får den samordning och det samlade grepp som skulle vara nödvändigt. De frågor som rör trafiksäkerheten borde hållas ihop starkare enligt min mening.
Herr talman! Det är klart, Sten-Ove Sundström, att vi så mycket vi kan skall anpassa oss till de internationella bestämmelserna. Men vi måste också se på skillnaderna mellan vägar, hur man handskas med vägar och vilken väderlek som råder. Detta måste också tas med. Vi som har bilat i Europa har kunnat se att väderleken skiljer sig kolossalt från vår. Förhållandena kan alltså inte jämföras. Salt och annat material som kastas ut på vägarna har inte bara miljöförstörande verkan, utan de fördärvar också bilar, liksom de gör sikten omöjlig. Jo, Elver Jonsson, jag tror att de här frågorna är så viktiga och har en sådan dignitet i vårt politiska arbete att vi verkligen måste bli sams om hur de skall lösas. Tyvärr har det nu i alltför stor utsträckning handlat om politiska finesser och finter i försök att vinna proselyter genom att göra utspel med förslag som är hart när omöjliga att genomföra. Det jag skulle vilja efterlysa är en djupgående, ärlig debatt som leder oss fram till förslag om gemensamma lösningar.

Herr talman! Vi har nu vår årliga debatt om trafikpolitiken i stort. Jag kan glädja kammaren med att det inte har kommit till några särskilt nya omständigheter som har förändrat partiernas eller de enskilda ledamöternas ställningstagande. Jag skall därför fatta mig ganska kort och uttrycka vad vi moderater känner inför den trafikpolitik som vi lever med. 1979 års trafikpolitiska beslut har nu varit i kraft i så pass många år att en utvärdering bör kunna göras. 1979 års trafikpolitiska beslut har inte, tycker vi från moderat sida, fått den effekt som vi tänkte oss. Vi tycker också att en del av de attityder som präglade allas vårt uppträdande då beslutet fattades kanske har förändrats av verkligheten. Vi är inte heller tillfredsställda med att man på regeringskansliet undan för undan gör delbearbetningar av 1979 års trafikpolitiska beslut och sedan går till riksdagen med en färdig proposition. Då står vi — med den följsamhet som följer med parlamentarismeni det här huset i alla fall — automatiskt inför ett ställningstagande som går regeringen till mötes. Vi tycker att en utvärdering av 1979 års trafikpolitiska beslut måste ske med parlamentarisk medverkan, om vi vill bevara enigheten på ett så viktigt område som trafikpolitikens. Med parlamentarisk medverkan får vi andra partier, som inte sitter i regeringen, tillfälle att göra invändningar och komma med förslag. Vi kan vara med om att utforma en gemensam trafikpolitik. Det är alltså kravet från moderat sida och det delas av Övriga borgerliga partier. En annan viktig del av trafikpolitiken gäller hur yrkestrafiklagstiftningen är konstruerad. Vi tycker att det är ett alldeles för tätt nätverk av bestämmelser och regleringar som styr detta viktiga område. Vi har som bassynpunkt att man bara skall ha basregleringar och inte en massa detaljbestämmelser. Vi kommer, med anledning av en proposition som redan ligger på riksdagens bord, att återkomma till den frågan. Vi är alltså emot de omfattande regleringsnät som finns inom yrkestrafiklagstiftningen. Jag kommer nu till några käpphästar. De statliga affärsverken är, som vi alla vet, delar av svenska staten. Det innebär att de lever i en konkurrenssituation med företag inom andra sektorer. Statens järnvägar konkurrerar med sjöfart, åkerinäring, bilism osv. Det är väldigt viktigt att dessa affärsverk konkurrerar på lika villkor med sina konkurrenter. Konkurrens är bra, den driver utvecklingen framåt, den ger lägre priser och bättre servic åt oss som använder oss av servicen och tjänsterna. Det är därför viktigt att affärsverken har samma juridiska konstruktion som konkurrenterna, nämligen aktiebolagsplattformen. Vi vill alltså att statens affärsverk skall överföras till aktiebolagsform. Det betyder att man byter styrelse, chefer osv. på samma sätt som man gör i aktiebolag, i de stora börsföretagen. Det skulle ge en ny frisk attityd i de kommersiella inrättningar som affärsverken i alla fall är. Affärsverken har faktiska och etablerade monopol. Monopol, vare sig de Prot. 1986/87:7 är statliga eller privata, tycker vi moderater är olämpliga. Vi vill därför 15 oktober 1986 minimera affärsverkens monopol i så stor utsträckning som det över huvud Trafikpolitiska frågor - taget går. mim. Affärsverken har ett stort antal dotterföretag, som i allmänhet bedrivs i aktiebolagsform, vilket är ett tillräckligt svar på vårt resonemang om att affärsverken i sig själva är en otidsenlig företagsform. Man har bildat dotterbolag i aktiebolagsform. Nåväl, det är inte mycket att säga om det i den mån de är nyttiga för affärsverkets verksamhet. Men vi anser att det finns åtskilliga dotterföretag som kommit till av orsaker som kanske för stunden varit giltiga, men som nu inte längre är relevanta. Jag erinrar kammaren om att riksdagen i 1985 års järnvägspolitiska beslut för SJ:s del mycket bestämt uttalat att dotterföretag som innebar konkurrens inom koncernen inte skulle få existera. Dessa skulle därför säljas. Nu vet jag att dotterföretaget i SJ, AB Swedcarrier, sysslar med dessa frågor, men vi vill i alla fall åter understryka vikten av att man inte har andra dotterföretag än dem som är ett naturligt komplement till affärsverkets huvudsakliga verksamhet. Jag har med detta anförande preciserat kända förhållanden för kammaren och därför fattat mig kort. Herr talman! Nu yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2,3, 7, 8 och 9. Men innan jag lämnar talarstolen skulle jag vilja säga någonting om den handikappreservation som finns. Alla partier i Sveriges riksdag är överens om att handikappanpassningen av kollektivtrafiken skall ske i så rask takt som det är ekonomiskt och tekniskt möjligt. Viljan är lika stor hos samtliga partier. Jag vill påstå att Sverige är ett föregångsland i dessa avseenden. Vi har t. 0. m. en särskild myndighet som har regeringens uppdrag att initiera, driva på och fullständiga handikappanpassningen i kollektivtrafiken i så snabb takt som möjligt, och det är Transportrådet. Transportrådet skall om något år utvärdera vad som har hänt i fråga om kollektivtrafikanpassningen för de handikappade. Det är alltså viktigt att konstatera att reservationen på denna punkt är av kosmetisk karaktär — ingenting skulle ske snabbare om reservationen bifölls. Moderater och socialdemokrater har bildat majoritet i frågan, och det är alltså sakligt betingat. Det som skall göras kommer att göras i den takt som man mäktar, och vi är i utskottsmajoriteten lika intresserade som reservanterna av att tillfredsställa de handikappades önskemål och krav i detta avseende.

Herr talman! Det har nu gått några år sedan riksdagen antog principerna om den statliga trafikpolitiken. Det beslut som fattades 1979 är ett bra beslut, som fortfarande i långa stycken får betraktas som en god grund för trafikpolitiken. Sedan beslutet fattades har genom en rad förslag, som har behandlats i riksdagen, både kompletteringar och konkretiseringar gjorts som varit bra för den trafikpolitiska utvecklingen, och detta har inte på något sätt varit i strid med grundtankarna i beslutet från 1979. Det är naturligt och bra att man inom kommunikationsdepartementet 35 bedriver olika översynsprojekt, men tiden är nu mogen för en uppföljning av 1979 års trafikpolitiska beslut, och detta bör ske under medverkan av parlamentariker, där även andra parlamentariker än regeringsföreträdare medverkar. Därför har vi från folkpartiet tillsammans med moderater och centerpartister i utskottet reserverat oss för att en parlamentarisk utredning tillkallas. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 1 i trafikutskottets betänkande 1986/87:2. En levande marknadsekonomi bygger på principen om konkurrens och fri etableringsrätt. Rätten att starta företag — överta företag — och erbjuda marknaden varor och tjänster är för folkpartiet lika väsentlig som konsumenternas rätt att fritt välja bland det som marknaden erbjuder. Ytterst bör det således vara konsumenternas fria val som avgör innehållet i och sammansättningen av den transportservice som tillhandahålls i samhället. Därför är det viktigt att just trafiksektorn avregleras och liberaliseras, så att en fungerande marknadsekonomi skapas inom denna sektor. Det är svårt att ta bort regleringar som redan existerar, men detta får inte vara ett hinder för att en utveckling mot en avreglering och liberalisering på trafikområdet kommer till stånd. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 i betänkandet. Den konflikt som ligger inbyggd i affärsverkens verksamhetsform, med blandad monopolverksamhet och verksamhet som bedrivs i konkurrens, utgör ett klart hinder för affärsverkens ledningar och styrelser att bedriva verksamheten effektivt och rationellt. För att man skall komma till rätta med detta förhållande krävs att affärsverkens affärsdrivande verksamhet byter företagsform och ombildas till aktiebolag. Affärsverkens monopol är en nackdel som bör uppmärksammas. Monopolverksamhet leder förr eller senare till bristande kostnadsmedvetande och kan bli ett hinder för en nödvändig översyn av ett företags verksamhet.

Affärsverkens konkurrenter bedriver som regel sin verksamhet i aktiebolagsform. Skilda företagsformer för de företag som uppträder på samma marknad är till hinder för båda företagsformerna och skapar skilda konkurrensvillkor. Om affärsverken ombildades till aktiebolag skulle likartade konkurrensvillkor skapas och verksamheten kunna jämföras, vilket skulle vara bra för ägaren. Aktiebolagsformen skulle minska byråkratin och de hinder som i dag finns inom affärsverken. Verksamheten skulle därigenom kunna bedrivas rationellare, något som skulle innebära större följsamhet mot den privata sektorn. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 7 och 8 i trafikutskottets betänkande nr 2. Flera av affärsverkens dotterföretag har föga gemensamt med den uppgift som verken en gång startades för, och sådana dotterföretag bör enligt vår uppfattning försäljas. Nya ägare till flera av affärsverkens dotterföretag skulle vara till gagn för utvecklingen inom aktuella marknadssektorer och Prot. 1986/87:7 konkurrensen skulle komma att bedrivas på lika villkor. 15 oktober 1986 I reservation nr 9 som är fogad till utskottsbetänkandet framförs förslag om försäljning av affärsverkens dotterföretag, och jag ber att få yrka bifall till den reservationen. Herr talman! Reservation nr 6, om handikappanpassningen av kollektivtrafiken, kommer Ingrid Hasselström Nyvall att tala om i sitt anförande, men jag vill redan nu yrka bifall även till denna reservation.

Herr talman! Jag vill från centerns sida något kommentera det betänkande vi nu behandlar. Jag avser bara att ta upp ett par av de frågor som vi där behandlat, och jag kommer inte att utnyttja den tid som jag står antecknad för. Betänkandet behandlar bl.a. en motion angående utvärdering av 1979 års trafikpolitiska beslut. Såvitt jag kan förstå är vi i utskottet eniga om att en sådan utvärdering skall ske. På s. 5 och 6 i utskottsbetänkandet står det att man ”inom kommunikationsdepartementet avser att inom kort påbörja ett samordnat trafikpolitiskt uppföljningsoch utvecklingsarbete inför 1990 talet. En viktig frågeställning som därvid skall belysas är hur miljöaspekterna och andra övergripande samhällsmål bäst skall kunna tillgodoses inom ramen för trafikpolitiken. En annan central frågeställning är hur framtidssatsningar i transportsystemets infrastruktur skall kunna finansieras. Möjligheterna att vidareutveckla kollektivtrafiken kommer också att utgöra en viktig del i det aviserade arbetet.” Detta är viktiga frågor, och det borde vara självklart att samtliga partier i riksdagen får delta i arbetet samt att det sker via en parlamentarisk kommitté. Det förvånar mig att vpk inte vill vara med i ett så viktigt arbete. Jag ber därmed att få yrka bifall till reservation nr 1. Herr talman! Enligt centerns uppfattning är det viktigt att kombinera en bra regionalpolitik med vettiga trafikpolitiska satsningar. På många håll i vårt land behöver vi öka insatserna kvalitetsmässigt, dvs. förbättra vägarna, öka turtätheten och över huvud taget se till att folk får resmöjligheter. På ett antal större orter i vårt land har vi ett annat problem, nämligen trängselproblemet, som medför att vi måste öka kapaciteten på vägarna för bilar och bussar och även bygga ut den spårbundna trafiken. Det är fråga om stora satsningar som kostar mycket pengar. Därför är det viktigt att vi för en sådan politik att vi i stället kan minska trängseleffekterna, dvs. skapa större närhet mellan boende, arbete och service av olika slag. På så sätt skulle vi minska resbehovet. Det jag nu säger gäller landet som helhet och är vad vi i dagligt tal brukar kalla en sund regionalpolitik. Men det är också viktigt att lokalisera företag, bostäder och service rätt på lokal nivå, exempelvis i Stockholm och Göteborg. På så sätt kan vi åstadkomma minskat trafikflöde och en bättre miljö. Vi får ett bättre utnyttjande av våra gemensamma resurser så att vi inte behöver investera för speciella trafiktoppar utan i stället kan lägga pengarna på standardförbättringar på andra håll i landet. Därmed ges dessa orter bättre förutsättningar för sysselsättning och hyggliga levnadsvillkor. 37 Inom centern anser vi att människor så långt som möjligt skall kunna erbjudas arbete och bostad där de själva önskar. För detta krävs bl.a. goda kommunikationer. Det är därför viktigt att ta regionalpolitiska hänsyn när man beslutar om investeringar inom kommunikationsområdet.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 Ett bra sätt är att förbättra kollektivtrafiken och därigenom minska biltrafiken. Mycket av planeringen styrs tyvärr av hur våra statsbidrag till olika slag av trafik är utformade. Vår motion T438 föreslår en ändring av förhållandena så att stöd även kan utgå till utveckling av miljövänlig trafik. Jag yrkar därmed bifall till reservation 5. Herr talman!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

Herr talman! Vpk har sedan länge krävt ett åtgärdsinriktat program, konkret formulerat, som en komplettering till 1979 års trafikbeslut. Vi är övertygade om att det går att organisera trafiken i Sverige på ett bra sätt med utgångspunkt från samhällsekonomi och samhällsnytta. Allt fler i samhället inser att detta är nödvändigt. Skälen är många och jag berörde några redan i debatten till betänkande nr 1 för en stund sedan. Det finns ytterligare skäl för att positivt utveckla 1979 års trafikpolitiska beslut. Helt nya frågor på transportpolitikens område har följt med utvecklingen av ett allt närmare nordiskt samarbete — verkligen inte bara på gott. Den gränsöverskridande lastbilstrafiken ökar ständigt, och den alltmer omfattande inomnordiska lastbilstrafiken, som på förmånliga villkor går på svenska vägar, är ett exempel. Ett annat är att organ inom Nordiska rådet genom nordiska handlingsplaner av olika slag, som debatterats tidigare i riksdagen, tagit landsövergripande investeringsbeslut på bl.a. vägoch järnvägssidan. Jag har många gånger i den trafikpolitiska debatten här i kammaren försökt beskriva det odemokratiska tillvägagångssättet då handplockade s.k. expertgrupper med tungt inflytande från näringslivet diskuterat planer och projekt bakom kulisser som inte ens syns här från riksdagshuset. ScanLink är ett sådan ökänt exempel; gång på gång uttalar regeringen att man ännu inte behandlat frågan, ja, från ministerhåll har dett.o.m. sagts att man inte ens haft anledning att diskutera saken. I själva verket har det inom regeringen funnits ScanLink-propagandister som under år 1985 agerat mycket öppet både här hemma i Sverige och utomlands. Följden blir att de trafikpolitiska besluten begränsas till att bekräfta en politik som utformats mindre av folkvalda organ och mera av stora ekonomiska intressen företrädda i expertgrupper. I olika betänkanden från trafikutskottet och uttalanden från regeringshåll — Prot. 1986/87:7 finns i dag skrivningar som visar att man upptäckt den mycket starka 15 oktober 1986 opinionen för en av miljöhänsyn ändrad trafikoch transportpolitik. Medvetenheten om att stora vinster på sikt kan göras för samhället börjar nu slå igenom. Det går att rädda skogen, det går att spara energi — det handlar om makten över framtiden och i vems händer den skall läggas. Den hittillsvarande satsningen på marknadskrafterna, som har påskyndat utvecklingen av godstrafiken på landsväg på järnvägens bekostnad, har lett till en snedvriden trafikstruktur, hälsooch miljöproblem samt allvarliga negativa konsekvenser också från energipolitiska, näringspolitiska och regionalpolitiska synpunkter. Att döma av utskottets betänkande finns det i dag en uttalad majoritet för en vidareutveckling av 1979 års trafikpolitiska beslut. Ett trafikpolitiskt utvecklingsarbete är alldeles nödvändigt. Huruvida resultatet när det så småningom presenteras verkligen kommer att ha frigjorts från krav på en omvandlad infrastruktur i exportföretagens intressen återstår att se. Jag finner det helt omöjligt att regeringen försöker hitta en kompromiss där t.ex. motorvägssystem och Öresundsbrosatsningar sägs kunna inrymma miljöoch resursbevarande hänsyn. Vi kommer liksom de andra partierna att kunna ta ställning i samband med att budgetpropositionen så småningom presenteras. Jag hoppas verkligen att vi från vpk:s sida slipper att då upprepa kraven i den motion jag tidigare nämnde. Svaret på vpk-motionen om 1979 års trafikpolitiska beslut ger vi alltså tills vidare godkänt. Men jag vill påminna om att det i det fortsatta arbetet för en annorlunda trafikpolitik fordras mer öppenhet och mindre av ledband till de mäktigaste företagen om vpk och opinionen skall låta sig nöja. Vi vill satsa mer på järnvägen, vi vill hejda bilismen. Vi vill ha en rättvis regionalpolitik, där en upprustning med miljöhänsyn prioriteras. Så, herr talman, till sist till ftågan om handikappanpassning av kollektivtrafiken. Där återstår mycket att göra. Vpk har haft ganska många kontakter som pekar på att det går mycket långsamt att verkställa tidigare beslut. Jag vet att det finns krafter på hög nivå, bl.a. inom SJ, somt.o.m. uttalat cyniska uppfattningar om ”specialgruppen” handikappade. Man argumenterar som om kortsiktiga lönsamhetskriterier skall få avgöra de handikappades möjligheter att utnyttja den kollektivtrafik som för övriga samhällsmedborgare är en rättighet.

Herr talman! Under den allmänna motionstiden i år väcktes ett stort antal motioner i trafikpolitiska frågor, och det är dessa motioner som behandlas i det betänkande som just nu debatteras. Man kan inte säga att några stora nyheter har framförts motionsledes. De allra flesta frågorna har varit föremål för diskussion och kammarens beslut under tidigare riksmöten. Jag skall, herr talman, börja mitt anförande med att säga något om de allmänna riktlinjer som ligger till grund för vår trafikpolitik och de övergripande mål som lagts fast av riksdagen. I det trafikpolitiska beslutet 39 1979 heter det ”att erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader”. Det är alltså själva grunden för 1979 års trafikpolitiska beslut. Detta beslut innebär emellertid inte att vi till vilket pris som helst eller med vilka medel som helst kan styra transporterna till olika trafikmedel allteftersom det ena eller det andra är fördelaktigt ur en aspekt. Det betyder vidare att vi inte bara skall ta hänsyn till vad som lönar sig kortsiktigt företagsekonomiskt, utan också till att trafiken skall utformas så att resurserna utnyttjas effektivt i samhället som helhet och samtidigt bidra till att målen för bl.a. energioch miljöpolitiken kan uppnås. Det har nu gått några år sedan 1979, när riksdagen senast fattade ett större principbeslut om trafikpolitikens inriktning. Visserligen har arbetet inom såväl regeringarna som riksdagen haft detta beslut som riktpunkt när det gällt att tillämpa principerna i praktiken. Ett exempel är det viktiga järnvägspolitiska beslutet som fattades förra året. Trafikutskottets vice ordförande erinrade också om detta. Men det finns fortfarande inom skilda trafikgrenar ett antal konkreta problem som kräver en relativt snar lösning. En fråga som måste besvaras ärt.ex. : Hur skall vi lösa finansieringen av stora investeringar på vägoch järnvägsområdet samt inom luftfartens och sjöfartens infrastruktur i framtiden? En annan fråga är hur miljöaspekterna skall vävas in i sammanhanget. Jag anser att de i framtiden måste beaktas i större utsträckning än hittills inom trafikpolitiken — på den punkten ger jag gärna Viola Claesson rätt. Hur skall vidare andra övergripande samhällsmål bäst kunna tillgodoses inom ramen för trafikpolitiken? En tredje fråga är: Hur skall kollektivtrafiken kunna vidareutvecklas, och vilken rollfördelning skall vi ha på detta område? Vilket ansvar skall staten resp. kommunerna ha osv.? Detta är exempel på viktiga frågor som vi måste ställa oss i fråga om den framtida trafikpolitiken. Jag skulle kunna ge exempel på många fler frågor. Trafikpolitiken måste naturligtvis i sig förena en rad olika mål för transportsystemets utveckling, mål som delvis står i konflikt med varandra. Man kommer alltid att vara hänvisad till att utforma trafikpolitiken som en avvägning mellan delvis motstridiga intressen. Kraven på trafiksäkerhet, en regionalt balanserad utveckling och miljömässigt acceptabla trafiklösningar medför alltså att man ibland får göra avsteg från strävandena att uppnå bästa möjliga transportekonomi. Det innebär också att det är helt naturligt att de trafikpolitiska målsättningarna förändras med ändrade värderingar och nya erfarenheter. Det innebär självfallet också enligt mitt förmenande att en sådan omprövning och förnyelse i första hand bör ta sin utgångspunkt i de trafikpolitiska problem som kan få betydelse på längre sikt. Med en alltför stark fixering vid de dagsaktuella frågorna och problemen finns en risk för att det trafikpolitiska reformarbetet bara legitimerar förändringar som redan har inträffat. Det finns en risk att det trafikpolitiska beslutet blir ett instrument mera för förvaltning än förnyelse. En trafikpolitik som syftar till att vara ett styrinstrument och en yttre ram för konkreta åtgärder måste alltså enligt mitt förmenande bättre än 1963 års och 1979 års trafikpolitiska beslut ta sikte på de problem och utvecklingsmöjligheter som vi står inför i framtiden. Detta kräver en precisering av de trafikpolitiska målen. Med det här vill jag inte ha sagt att det är dags att tillsätta någon ny gigantisk trafikpolitisk utredning. Däremot menar jag att vi nu bör få till stånd ett samordnat trafikpolitiskt uppföljningsoch utvecklingsarbete. Herr talman! Det är därför med tillfredsställelse utskottsmajoriteten konstaterar att man i kommunikationsdepartementet inom kort avser att påbörja ett samordnat trafikpolitiskt uppföljningsoch utvecklingsarbete inför 90-talet. Man kommer i det arbetet att ägna speciell uppmärksamhet åt miljöaspekterna — ett arbete som för resten redan har satts i gång med en arbetsgrupp med människor från olika departement — och hur andra övergripande samhällsmål bäst skall tillgodoses inom trafikpolitiken. En annan central frågeställning blir hur vi skall finansiera en framtidssatsning i transportsystemets infrastruktur och hur kollektivtrafiken skall vidareutvecklas. Avvägning mellan konkurrens, styrning och samordning kommer att tas upp till behandling, liksom frågan om hur man skall få till stånd mera likartade konkurrensförutsättningar mellan olika trafikgrenar. Herr talman! Inte minst miljöaspekterna gör att arbetet måste bedrivas skyndsamt och i effektiva former. En stor parlamentarisk utredning skulle säkerligen hålla på i många år. Erfarenheterna av utredningsarbetet inför 1963 och 1979 års trafikpolitiska beslut talar här sitt tydliga språk. Man höll på i en herrans massa år. Därmed inte sagt — och det vill jag gärna understryka i den här debatten — att arbetet skall ske i några slutna rum på kommunikationsdepartementet. Berörda intressenter skall hållas informerade och få möjlighet att ge sina synpunkter till känna. Jag tycker att offentliga seminarier bör anordnas. När jag talar om intressenterna, menar jag inte bara företrädarna för de olika trafikgrenarna, utan till intressenterna räknar jag givetvis i allra högsta grad oss politiker, som på riksplanet eller regionaloch lokalplanet sysslar med trafikpolitiken. Vi skall hållas informerade om arbetets bedrivande. Jag räknar också med att departementet i den kommande budgetpropositionen skall ge en fyllig redovisning av hur arbetet skall läggas upp och på vilket sätt det skall bedrivas. Mot den här bakgrunden, herr talman, yrkar jag avslag på reservationerna 1 och 2, i vilka det talas om att arbetet skall bedrivas i parlamentariska utredningar. Jag skall något kommentera reservation 3, som handlar om avreglering och liberalisering på trafikområdet. I den reservationen sägs klart att marknadsekonomin helt skall styra och att reglering av trafiksektorn inte bör komma till stånd. Jag vill då erinra om att väldigt många av de regler som gäller beror på att vi vill följa intentionerna i 1979 års trafikpolitiska beslut och se till att landets olika delar får en tillfredsställande trafikoch transportförsörjning. Därför menar vi att det är nödvändigt att i viss utsträckning ha regler som styr verksamheten. Det gäller inte minst på säkerhetsområdet, så att vi vet att de transportmedel vi använder uppfyller de säkerhetskrav som människor har anledning att ställa. Självfallet anser utskottsmajoriteten att vi inte skall ha mer regler än vad som är nödvändigt. Alla möjligheter till förenklingar och avbyråkratisering skall självfallet tas till vara. Steg i den riktningen har också tagits. Jag vill erinra om normgruppen som tillsattes 1983 och som har lagt fram en del förslag. Det finns en proposition på riksdagens bord som presenterades i somras och går i den här riktningen. Men ett slopande av tillståndsbyråkratin är inte detsamma som att säga ja till en fullständig avreglering och en privatisering av hela verksamheten. Jag var för ett par veckor sedan i England och studerade kollektivtrafiken. Där fick jag livfulla skildringar av hur systemskiftet hade genomförts och påverkat kollektivtrafiken. Man hade tagit bort all reglering. Nu får i princip vem som helst köra buss var som helst och när som helst i Storbritannien, och det har sina komiska effekter. Bl. a. lär det finnas bussar som kappkör mellan hållplatserna för att ta hand om resenärerna, och man är inte angelägen om att köra till ändhållplatserna, för det lönar sig inte med de få passagerare som skall dit. Det lär t.o.m. ha förekommit slagsmål mellan chaufförerna om passagerarnas gunst. Den typen av avreglering vill självfallet inte vi vara med om, och vi tycker att reservanterna från folkpartiet och moderaterna skall tänka sig för, när de talar om marknadsekonomi. Även om jag alltså säger nej till en total avreglering och anarki, finns det som sagt mycket man kan göra för att åstadkomma en friare och mera marknadsmässig utveckling. På kollektivtrafikens område är länshuvudmannareformen ett bra exempel på hur önskemålet om marknadsmässighet och kravet på samhälleligt inflytande kan sammanföras till en fruktbar lösning utan reglering. I kommunikationsdepartementet har man börjat titta på detta och försöka avreglera när det gäller yrkestrafiken. Starten har skett med den trafikreform som berör vad många med mig kanske betraktar som en relikt från ett utdömt skråväsende, nämligen taxi. I den yrkestrafikproposition som presenterades för riksdagen i somras ges också en klar vägvisning för det framtida reformarbete som går mot avreglering och kundinriktning. Ännu ett område som kan nämnas och som kommer att prövas är regleringarna kring den långväga busstrafiken. Transportrådet har regeringens uppdrag att förbättra, effektivisera och avbyråkratisera busstrafiken. Herr talman! Utskottsmajoriteten vill alltså klart markera att onödiga regler och onödig byråkrati skall bort, men vi måste ha ett regelsystem som garanterar säkerheten i våra transporter och vår trafik, vi måste ha ett regelsystem som garanterar människorna i olika delar av landet en fullgod transportoch trafikservice. Med dessa ord yrkar jag bifall till utskottets hemställan under 3, vilket innebär avslag på reservation 3. I reservation 4 tar centern upp frågan om regionalpolitikens samband med trafikoch kommunikationsområdet. Reservanter och motionärer menar att man måste ta mera hänsyn till regionalpolitiken inom trafikpolitikens område. Jag delar den uppfattning som framförts av motionärerna, att trafikpolitiken och den kommunikationsmässiga infrastrukturen är av utomordentligt stor regionalpolitisk betydelse. En satsning på trafikoch transportområdet är kanske en av de viktigaste regionalpolitiska åtgärder vi kan vidta. Det är precis vad som är regeringens och socialdemokratins målsättning. Den sammanhållna treåriga investeringsplanering som nu förbereds av myndigheterna och verken på detta område kommer att i ökad utsträckning kunna ta dessa regionalpolitiska hänsyn. Jag vill erinra om vad statsministern — Prot. 1986/87:7 sade i sin regeringsförklaring i denna talarstol för någon vecka sedan, 15 oktober 1986 nämligen att just kommunikationerna måste tillmätas ökad betydelse ur regionalpolitisk synpunkt. Vi tycker därför inte att riksdagen behöver göra något speciellt uttalande. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan under 4, vilket innebär avslag på reservation 4. I reservation 5 tar centern upp frågan om de miljömässiga konsekvenserna av trafiken i våra storstäder och föreslår att det skall inrättas speciella statsbidrag för att utveckla miljövänliga transporter i storstäderna. Jag vill då erinra om att riksdagen redan 1984 beslutade om ett treårsprogram för statens stöd till forskning och utveckling inom energiområdet. När det just gäller våra transporter i storstadsområdena och utvecklingen av energivänliga fordonsslag har styrelsen för teknisk utveckling ett särskilt uppdrag att utveckla och samordna den här verksamheten. Vi tycker inte att det nu finns anledning att ändra på de beslut som riksdagen tidigare har fattat på detta område. Det är ett viktigt område, det medger jag, och jag hoppas att styrelsen för teknisk utveckling verkligen ägnar dessa frågor stor uppmärksamhet. Miljöfrågorna är viktiga, inte minst på trafikområdet och i våra större städer. Men vi tycker icke att det finns anledning att ändra på den ordning som i dag gäller. Därför yrkar jag avslag på reservation 5. I reservation 6 tar man upp frågan om handikappanpassningen av kollektivtrafiken. I denna reservation, som är baserad på en motion från folkpartiet, menar man att de framsteg som hittills har gjorts i fråga om handikappanpassningen är otillräckliga. Jag vill gärna ansluta till vad vice ordföranden sade tidigare i talarstolen om denna reservation. Jag tycker att det nästan är litet förmätet att i motioner och i reservationer angripa handikappanpassningen i det svenska samhället. Vi har arbetat med dennaii tio år. Jag tror att Sverige är det land i världen som har kommit längst. Transportrådet har utfärdat ett regelsystem som gäller i stort sett hela transportområdet för hur handikappanpassningen skall ske. Transportrådet har till uppgift att följa denna utveckling, och det sker en handikappanpassning av våra transportmedel i den takt som vi har de ekonomiska möjligheterna. Det är viktigt, och jag tror inte, herr talman, att det finns en enda politiker i denna kammare som har en negativ inställning till detta. Jag beklagar att man har skrivit en reservation med anledning av denna fråga. Jag tror nämligen att vi alla är överens. Det är väl antagligen fråga om en politisk profilering. Men denna reservation har föga eller ingen anknytning till den verklighet som vi lever i. Slutligen, herr talman, har vi den gamla kära följetongen som vi alltid brukar diskutera i samband med de trafikpolitiska motionerna, nämligen affärsverkens monopol, affärsverkens omvandling till bolag och utförsäljning av statliga bolag. Herr talman! Jag skulle kunna göra den här debatten kort och bara erinra om vad jag tidigare har sagt. Jag skall emellertid inte göra det men vara mycket kortfattad. När det gäller affärsverkens monopol har vi mycket få i författning styrda monopol. Vi har vissa faktiska monopol som en följd av en del verks verksamhet. Det är t.ex. inte så lätt att bygga upp ett särskilt privat 43 telefonnät över detta land. Därför kan man säga att televerket har ett faktiskt monopol när det gäller telefonverksamheten i detta land. Men varför har vi då byggt upp dessa monopol, och varför finns det monopol? Ja, självfallet är det inte för att skydda affärsverken utan för att se till att medborgarna i detta land, oavsett var de bor, tillförsäkras samma service och samma standard. Trafikutskottet har i 15 år fört diskussioner om att vidta olika åtgärder för att försöka göra landet rundare, så att det inte skall kosta särskilt mycket mer att ringa ett samtal från den nordligaste delen av landet, eller installera en telefon långt ute i fjällvärlden. Det skall vara samma kostnad som inne i storstaden. Dessa monopol utgör ett skydd för medborgarna. Därför menar jag att det finns all anledning att slå vakt om de få monopol vi har kvar. De är till skydd för medborgarna och för att se till att alla tillförsäkras samma standard oavsett var de bor i detta avlånga land. Därför är det med viss förvåning som jag noterar att centerpartiet har anslutit sig till denna reservation. Om centerpartiet, som säger sig föra glesbygdens talan och företräda de människor som bor i perifera delar av landet, verkligen tänker sigini vad reservation 7 innebär, tror jag inte att man kommer att stödja den. Jag yrkar alltså avslag på den reservationen. När det gäller affärsverkens omvandling till aktiebolag kan jag gärna medge att aktiebolagsformen i många fall är effektivare ur affärssynpunkt. Verksledningskommittén har också framhållit att det effektivaste sättet att åstadkomma de rätta betingelserna för kommersiell verksamhet och konkurrens ofta är att förlägga verksamheter i bolag. Men även affärsverksformen har vi försökt effektivisera och utveckla. Jag behöver inte här erinra utskottets ledamöter — det är ju huvudsakligen utskottets ledamöter som befinner sig i plenisalen — om vad som skett på detta område under de senare åren. Vi bör sträva efter och se till att affärsverksformen blir en effektiv form för bedrivande av affärsverksamhet. Självfallet, det vill jag gärna understryka, skall konkurrensen bedrivas på lika villkor mellan affärsverken och det privata näringslivet. Slutligen när det gäller att sälja ut delar av affärsverkens bolag till privata intressenter tycker jag inte det är riksdagens uppgift att peka ut vilka eventuella heleller delägda bolag som de statliga affärsverken har som skall säljas ut. Vice ordföranden i trafikutskottet erinrade om det järnvägspolitiska beslutet, där det sades att man skall se till att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att man inte konkurrerar med sig själv. Rolf Clarkson har som ledamot i SJ:s styrelse möjlighet att fullfölja detta riksdagens beslut när SJ lägger fast sin koncernpolitik, baserad på detta riksdagsbeslut. Jag tycker det skulle vara fel om riksdagen uttalade sig i den ena eller den andra riktningen och talade om vilka företag som skulle säljas ut, osv. Det sägs dessutom i reservationen att det skulle hälsas med tillfredsställelse av personalen om man fick till stånd en bolagisering och privatisering. Jag skulle vilja be dem som skrivit reservationen att ringa till dem som arbetar på Teli i t.ex. Sundsvall och Vänersborg och fråga vad de tycker om det beslut som vi fattade i våras om bolagisering. Det är inte så enkelt att skriva motioner och reservationer, men jag tycker att man bör tänka sig in i situationen. Jag tror att de som bäst kan hantera frågan och avgöra vilka verksamheter som skall bedrivas inom resp. affärsverkskoncern är affärsverken själva och de förtroendemannastyrelser som står till verksledningarnas förfogande. Därför yrkar jag avslag på reservationerna 7, 8 och 9. I övrigt, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Kurt Hugosson sade förut att det inte skulle bli någon större debatt om trafikpolitiken, för det hade inte tillkommit några nyheter. Jag väntade mig inte ett tillägg av den karaktär som utskottets ordförande här gjort. Nu kommer det alltså att bli en debatt om trafikpolitiken. Jag får be mina kolleger på den borgerliga sidan som med mig stöder reservationen att hjälpa mig att inom de snåluppmätta tiderna bemöta ordföranden. Jag konstaterar alltså att socialdemokraterna nu tycker att det är så stora, viktiga och långsiktiga frågor i trafikpolitiken att de inte får förfuskas bort i små arbetsgrupper och delutredningar utan här måste man se långsiktigt på problemen. Det håller jag med om. Det är mycket viktigt med trafikpolitiken i landet. Men det är också viktigt att trafikpolitik inte bedrivs i slutna socialdemokratiska arbetsgrupper, som vinner regeringens öra så att regeringen lägger en proposition på riksdagens bord och vi står inför ett fait accompli. Då har vi, Viola Claessons parti, Rune Thoréns, Olle Grahns och mitt parti, inte haft något annat inflytande än det som reservanterna kan ha. Det är för viktiga och för stora saker, som Kurt Hugosson sade, för att de skall ”snålbehandlas” på detta sätt. Vi skall alltså inte tillsätta någon gigantisk 1990 års trafikpolitiska utredning. Det behöver vi inte. Men vi behöver när det gäller vissa viktiga ting få göra våra stämmor hörda, få framlägga våra synpunkter, så att det till allas båtnad kan åstadkommas en gemensam trafikpolitik i likhet med 1979 års. Det finns många problem — konkurrens och styrning. Viola Claesson vill styra, men jag vill låta marknadsekonomin fungera i så stor utsträckning som möjligt, dvs. där jag tror att den är lämplig. Här måste det bli kompromisser. Det är alltså viktigt att vi inte får socialdemokratiska delbeslut, som vi andra inte kan påverka mer än från talarstolen här i riksdagen. Vi bör arbeta gemensamt. Det bör bli ett parlamentariskt inslag. Sedan får varje parti knyta till sig önskade kontakter. England och avregleringen. Jag skall inte ta upp detta i dag. Kanske kan någon av mina borgerliga kolleger göra det. I England har det inte misslyckats på annat sätt än att den nationella carriern på busstrafikområdet fick skärpa sig. Den lämnar i dag en betydligt bättre service än den gjorde tidigare när den hade monopolställning. Det har blivit en förbättring. Framför allt har priserna inom kollektivtrafiken i England sänkts, vilket är tilltalande för konsumenterna-passagerarna. Monopolen behövs i stort sett inte för de ändamål som Kurt Hugosson nämnde. Jag tror inte heller att centern behöver vara rädd för att regionalpolitiken brakar ihop bara för att monopolen tas bort. Det finns bättre vägar än monopol för att tillfredsställa allas intressen. Herr talman! Jag slutar med detta.

Herr talman! Jag lyssnade med stort intresse på början av trafikutskottsordförandens inlägg och började t.o.m. fundera över om han hade ändrat sig sedan vi diskuterade frågorna i utskottet. Jag trodde faktiskt att det hela skulle utmynna i att Kurt Hugosson ville ställa upp på en översyn av 1979 års trafikpolitiska beslut, varvid representanter för samtliga partier fick delta. Men jag blev besviken. Kurt Hugosson kom fram till att han närmast ville se det hela som en informationsplikt i en medbestämmandefråga. Han ville inte alls att oppositionspartierna skulle få delta i arbetet och få ordentlig insyn. Jag är mycket besviken, Kurt Hugosson, men vi vidhåller vår reservation och återkommer. När utskottsordföranden tog upp frågan om avreglering exemplifierade han med slagsmål i England. Det var verkligen intressant. Naturligtvis skulle inget av de partier som har reservation på denna punkt vilja se den typen av slagsmål. Vi vill gärna se konkurrens, men jag tror inte att någon av oss tycker om handgripligheter, så Kurt Hugosson behöver nog inte oroa sig. Ingrid Hasselström Nyvall återkommer när det gäller handikappfrågorna, eftersom både utskottets ordförande och utskottets vice ordförande har ondgjort sig över reservationen. Jag överlåter alltså på henne att handla dessa frågor. Herr talman! Monopolets försvarare brukar alltid finna motiv för sitt försvar, och det har också skett här i dag. För vår del hyllar vi absolut fri konkurrens och kommer inte att vika på den punkten.

Herr talman! Det blev ju en riktigt intressant trafikpolitisk debatt till sist. Jag tycker det är mycket märkligt att de borgerliga nu gör parlamentarikers inflytande när det gäller en utveckling av 1979 års trafikpolitiska beslut till en stor fråga. Det jag försökt föra fram till debatt här är nämligen just möjligheten till parlamentariskt inflytande på den utveckling som pågått och som på riksnivå och tidigare på lokal och regional nivå har styrts av krafter utanför parlamentet. Jag upprepar att vi i den utvecklingen bl.a. har sett hur expertgrupper — med hänvisning till planerade motorvägssystem som Scan Link, Öresundsbrosatsningar osv. — suttit och jobbat helt utanför vår kontroll. Jag har också tidigare pläderat för en öppen insyn och ett inflytande från riksdagens sida och försökt pressa regeringsföreträdare och trafikutskottsledamöter för att få veta var de egentligen står i den här frågan, när utvecklingen bara rullar förbi och det snart är ”kört” både när det gäller att rädda miljön och när man vill anlägga en mängd andra viktiga aspekter på detta. Då, när vi velat ha en öppenhet som ger möjlighet till insyn och inflytande från riksdagen, har ni inte stått på vår sida. Men, herr talman, att vi inte fått stöd för detta kan möjligen bero på att det bland de krafter som hittills har styrt har funnits de mäktigaste inom bilindustrin i det här landet. Utvecklingen är precis densamma i de övriga västeuropeiska länderna. Trafikutskottet har varit på resa och kunnat konstatera att man i ett land som Italien, där det finns många spännande ting att studera på trafikoch transportpolitikens område, kan få verkligt klara besked från politiker i ansvarig ställning när det gäller de här frågorna. När man t.ex. frågar dem om var gränsen går för biltätheten i deras land, Prot. 1986/87:7 exempelvis med utgångspunkt i förhållandena i Palermo på Sicilien, där det 15 oktober 1986 råder fullständigt kaos på grund av den utveckling som skett, får man till svar: Men vi har ju Fiat här i landet. Hur skulle vi kunna diskutera en fråga som handlar om att sätta gränser för hur många bilar varje familj får ha? Så, herr talman, säger ingen i Sverige, men precis samma aspekter ligger bakom resonemangen här.

Herr talman! Jag blev i likhet med både Rolf Clarkson och Olle Grahn förvånad över den mängd frågor Kurt Hugosson tog upp i sitt anförande. Naturligtvis blir det debatt om dessa frågor. Jag vill fråga Kurt Hugosson vad det är som gör att han inte kan tänka sig en parlamentarisk kommitté. Från centern har vi ställt oss bakom kravet på en sådan. Tyvärr stöder inte vpk det kravet, vilket hade gjort att vi fått majoritet för det här i kammaren. Det går bra att stå här i talarstolen och i vackra ordalag framföra i stort sett samma åsikt som den vi har inom oppositionen, men när det gäller att verkställa det hela, då handlar det om att vi enbart skall vara något slags referensgrupp, vilket ju är något annat. Vad beträffar vår reservation 4 säger trafikutskottets ordförande att han är välvilligt inställd till vad centern anför när det gäller regionalpolitiken. Han anser att både statsministern och partiet i övrigt har agerat på ett sätt som ungefär står i överensstämmelse med det vi anfört. Jag tycker inte det. När man ute bland folk diskuterar trafikfrågor och bl.a. tar upp det krav på ytterligare satsning på de mindre och medelstora vägarna som vii centern har drivit, möter man en mängd företrädare för kommuner och landsting som tycker exakt som vi, medan däremot företrädarna för de centrala instanserna på löpande band förklarar att det viktiga är motorvägstrianglarna och de stora vägarna. Intresset för dem finns alltså inte på samma sätt bland folk ute i landet. Socialdemokraterna har här en chans att visa att de vill föra en aktiv regionalpolitik genom att stödja kravet från centern. Med den korta tid som står mig till buds vill jag när det gäller reservation 5 bara be utskottets ordförande att fråga sina partivänner nere i Göteborg och i Stockholm vad de tycker om möjligheterna att med nuvarande statsbidragsbestämmelser satsa på en miljövänlig trafik. Han kommer att finna att det inte är så lätt att göra det. Vad gäller reservation 7 försöker trafikutskottets ordförande skrämma oss i centern med att vi har hamnat i dåligt sällskap och framhåller att den skulle få negativa konsekvenser för folket ute i landet. Nej, vi vill att en utredning görs på detta område. Man bör på många punkter kunna ta upp affärsverkens monopolställning till granskning. Tiden medger det inte, men jag skulle kunna redovisa verksamheter inom affärsverken som skulle bli betydligt bättre skötta, om man i stället lade ut dem på privata företag.

Herr talman! Först några ord om affärsverken och monopolen, främst riktade till utskottets vice ordförande och till Olle Grahn. Jag sade att vi har mycket få författningsreglerade monopol i vårt land. Att vi i vissa sammanhang har ett faktiskt monopol, till följd av omfattningen av den verksamhet som affärsverken bedriver, kan dock ingen bestrida. Även i de motioner som ni har väckt sägs emellertid att den verksamhet som där bedrivs är bra. Jag förstår inte varför man angriper televerket och posten därför att de drivs i affärsverksform. Finns det något annat land i världen som har en högre telefontäthet, lägre telefonkostnader och fler dataanknytningar till teledatanätet än vårt land? Finns det vidare något annat land i världen med ett lika effektivt postverk som vårt? Jag tror inte att någon av utskottets värderade ledamöter kan anföra några sådana exempel. Vi tycker att det är viktigt att slå vakt om denna effektivt fungerande verksamhet. Självfallet delar jag uppfattningen att det inom affärsverken inte skall bedrivas verksamhet på ett icke konkurrensneutralt sätt och även att myndighetsutövning inte skall blandas samman med affärsverksamhet. I den mån så skett är det felaktigt. Vi vet också att myndighetsutövningen kommer att skiljas från övrig verksamhet. Jag tycker att man kan angripa systemet om det ger dåliga resultat och effektiviteten inte är god, men några exempel på detta kan man inte peka på. Utskottets vice ordförande begärde hjälp i debatten, och det må vara honom tillåtet, men jag vill peka på att det som jag sade i mitt inlägg i princip är detsamma som det som återfinns i majoritetens skrivning. Jag säger nej till en stor parlamentarisk utredning av följande skäl. När man fattade 1963 års trafikpolitiska beslut hade man bedrivit utredningsarbete i tio år. År 1979 fattade vi ett nytt trafikpolitiskt beslut efter utredningsarbete som bedrivits under hela 70-talet. Jag tycker inte att vi har tid att vänta ytterligare åtta till tio år på förändringar i vår trafikpolitik. Det är ytterst angeläget att vi snabbt kan ta ökad hänsyn till miljöaspekterna i trafikpolitiken, och det är viktigt att energiaspekterna får ökad tyngd i denna. Jag skulle kunna peka på flera sådana områden som vi behöver satsa på. Jag har dock tidigare sagt från denna talarstol, och jag upprepar det nu, att man skall bedriva arbetet i effektiva former och att det icke skall ske i några slutna rum på kommunikationsdepartementet. Jag menar också vad jag säger. Utskottets majoritet skriver att intressenterna skall vara informerade och medverka i arbetet, och jag anser att i detta arbete skall ingå också politiker av andra politiska kulörer än socialdemokrater.

Herr talman! Jag bad mina borgerliga kolleger om hjälp av tidsnödsskäl, inte på grund av argumentnöd. Utskottets ordförande har nu hållit ett viktigt anförande. Han har sedan upptäckt att han fått det hett om öronen. Jag vet inte om han nu har is i magen eller har fått kalla fötter — eller hurdan hans personliga kondition i övrigt nu är — men han höll ut en hand och sade att man skulle vilja gå oss till mötes och visa god vilja. I fjol satt en socialdemokratisk arbetsgrupp, låt vara med hjälp av duktiga tjänstemän på departementet, och utformade förslaget till den stora järn — Prot. 1986/87:7 vägspolitiska proposition som sedan lades fram. Följden blev ett beslut i 15 oktober 1986 kammaren som var en halvmesyr. Risken med halvmesyrer är ju att resultatet blir dåligt. Då kommer man tillbaka och säger: Nej, den väg som vi beträdde kan vi inte fortsätta på. Om vi från den andra sidan hade varit med, hade det kanske blivit ett beslut som varit med avancerat och blivit mer accepterat, och resultatet hade då kunnat bli en framgång. Nu kan vi redan se att förhoppningarna om SJ:s framtid kommer att grusas. Det kommer att bli stora förluster även i framtiden, om inte radikala saker händer. Ordföranden sade också att vi har monopol som är nyttiga. Rent principiellt sagt är monopol aldrig nyttiga. Vi har världens bästa postverk, sade han vidare. Jag vet inte vilken mätare han har på det området. Vi har t.ex. ingen lördagsutdelning. Ibland betalar man för lördagsutdelning men får den inte. Det finns kritik mot postverket också, ehuru den är marginell. Också jag tycker att postverket är bra skött, men det finns ingen anledning att säga att det är världens bästa postverk. För att så komma in på teleområdet, herr ordförande, kunde vi för några år sedan från båda håll här i kammaren skryta med vårt förnämliga televerk. I dag får man vara glad om man kommer fram när man slår numret på telefonen. Televerket är alltså på efterkälken i utvecklingen, och Sverige är ett av de sämsta teleländerna i Europa. Här krävs stora tag! Min vädjan till socialdemokraterna är: Gör de övriga partierna delaktiga i utformningen av de viktiga, långsiktiga trafikpolitiska besluten! Inte några långa utredningar med tjugotalet underavdelningar, utan en liten parlamentarisk församling, som kan koncentrera sitt arbete.

Herr talman! Det är i själva verket en ideologisk diskussion vi för här. Det är kanske därför som sinnena rinner över och debatten blivit mer långdragen — när den väl kom i gång. Det är nämligen mycket sällsynt att få i gång en debatt med ideologisk infallsvinkel när det gäller trafikpolitiken. Det jag egentligen ville göra förra gången jag var uppe i talarstolen var att ställa några frågor till Kurt Hugosson. Om man utgår från att vi när budgetpropositionen presenteras och genom vissa offentliga seminarier och annat får ta del av vad som är på gång i de här frågorna för att så småningom kunna se om löftena när det gäller t.ex. miljöpolitiken kopplad till trafikpolitiken verkligen hålls av regeringen och av de olika grupper som arbetar, måste man ändå innan dess ha vissa saker klara. Det kan t.ex. vara stört omöjligt att få reda på hur det kommer att gå med ScanLink-projektet. Jag skall ställa en rak fråga till Kurt Hugosson. En person som heter Peter Larsson, vilken som bekant i dag arbetar nära Birgitta Dahl med just miljöpolitiska frågor, sitter i kommunfullmäktige i Alingsås i mitt eget hemlän Älvsborgs län. Han har sagt som svar på en motion som bl.a. vpk hade undertecknat och som var inspirerad av Motlänkens medlemmar: Det är ingen idé att diskutera det här längre, för regeringen har totalt avfört alla planer som har med ScanLink att göra. Han borde ju veta, som arbetar så nära Birgitta Dahl. Med tanke på det arbete som nu är på gång och som skulle ta så många miljöhänsyn skulle jag vilja 49 veta, Kurt Hugosson: Är det så att alla ScanLink-planer och delar av ScanLink-projektet är avförda från regeringens bord? Var står Kurt Hugosson själv i den frågan?
Herr talman! Kurt Hugosson fortsätter att försvara monopolet och hävdar att vi i Sverige bara har faktiska monopol på grund av olika omständigheter. Det är inte riktigt så, Kurt Hugosson! Det faktum att ett monopolföretag, för att nämna ett exempel, tar mera betalt för ett brev till Australien än man där tar för ett brev som skickas hit tyder på att det finns litet grand av monopolistiska tendenser i de svenska monopolföretagen. Det är beklagligt att Kurt Hugosson inte vill gå oss till mötes i fråga om att låta parlamentariker från alla partier få insyn när det gäller den fortsatta trafikpolitiska utvecklingen i landet. Jag hade hoppats att företrädaren för regeringspartiet — regeringen är trots allt en minoritetsregering, herr Hugosson! — skulle kunna ta hänsyn till att samtliga oppositionspartier kräver att få delta i det arbete som sker på trafikpolitikens område.
Herr talman! Jag vill fråga Kurt Hugosson om det är rätt uppfattat av mig att det är av effektivitetsskäl som man tycker att kommunikationsdepartementet borde titta på dessa saker. Den slutsats somii varje fall jag drar av ett sådant uttalande är att det i så fall skulle vara ineffektivt att tillsätta en parlamentarisk kommitté. Det tycker jag låter mycket illa, särskilt som uttalandet kommer från en sådan framstående parlamentariker som Kurt Hugusson. Det är inte så underligt om vi — som det sägs på olika håll — kanske får ett ökat politikerförakt när man kan göra sådana uttalanden.

Herr talman! Vice ordföranden i trafikutskottet sade att 1979 års trafikpolitiska beslut var en halvmesyr. Jag håller inte med om det — även om det var en borgerlig regering som lade fram det trafikpolitiska förslaget. Jag vill alltså inte kalla beslutet för en halvmesyr. Men verkligheten och omvärlden förändras. Inför 1990-talet kan det finnas anledning att vidareutveckla principerna från 1979 års trafikpolitiska beslut. Jag vill minnas att socialdemokrater och moderater hade ett ganska intimt samarbete när 1979 års trafikpolitiska proposition behandlades. Vi fick igenom stora ändringar i det förslag som den dåvarande folkpartiregeringen lade fram. Men att kalla beslutet för en halvmesyr tycker jag, som sagt, är fel. Jag har inte sagt att det i princip är fel att ha parlamentariska utredningar och att det här skulle vara ett uttryck för politikerförakt. Man kan uppenbarligen hårdra varje uttalande som görs i denna kammare. Vad jag däremot har sagt är att detta arbete bör bedrivas i effektiva former. Ett antal arbetsgrupper kan sätta sig ned och jobba med frågorna ur olika aspekter. När det gäller miljöaspekterna har man redan kommit i gång. Representanter från olika departement är involverade i arbetet. Jag har också sagt, och det vidhåller jag, att det här arbetet inte skall ske i slutna rum. I stället skall man visa öppenhet. Jag tror att man även på kommunikationsdepartementet lyssnar på det jag säger här i kammaren. Jag tror att man i arbetet kommer att — Prot. 1986/87:7 visa nämnda öppenhet även gentemot oppositionen. Vad jag eftersträvar är 15 oktober 1986 att vi inom en snar framtid kan åstadkomma viktiga förändringar i vår trafikpolitiska målsättning, och då åsyftar jag i allra högsta grad miljöoch energiaspekterna. Jag har inte här försvarat monopolen — det finns ytterligt få sådana. Det jag har försvarat är affärsverken inom kommunikationsområdet, vilka jag tycker bedriver en effektiv och bra verksamhet — en verksamhet som är till medborgarnas fromma. I och med att affärsverksprincipen gäller måste man behandla medborgarna lika oavsett var i landet de bor. Jag vill med skärpa framhålla att jag slår vakt om principerna när det gäller affärsverken. Det är också viktigt att vidareutveckla affärsverken i framtiden. Under vårriksdagen väntas en proposition baserad på den utredning som affärsverkskommittén nyligen har genomfört. De direkta frågor som Viola Claesson ställde med anledning av vad någon person har yttrat sig om i Alingsås kommunfullmäktige har jag ingen möjlighet att svara på, därför att jag inte känner till det.

Herr talman! 800 000 människor i Sverige kan i dag inte gå i trappor. Om denna uppgift från handikapporganisationerna är riktig, vilket man måste förmoda, betyder det att var tionde svensk inte heller kan åka tåg eller buss där instegen är lika höga eller — som ofta fallet är — ännu högre än trappsteg. Detta är en del av verkligheten bakom att folkpartiet i partimotion 1985/86:T330 har begärt en översyn av handikappanpassning av kollektivtrafiken och att jag i motion T283 begärt att man skall påskynda en sådan anpassning. Det skulle alltså inte bara beröra de handikappade —-även om det är behjärtansvärt nog — utan också vara till mycken hjälp för det stora antal människor, främst äldre, som är alltför rörelsehindrade för att kunna använda vanliga trafikmedel. Ett av målen i 1979 års trafikpolitiska beslut var att den kollektiva trafiken skulle anpassas till handikappades behov. Arbetet med detta har letts av transportrådet, som under de senaste åren har meddelat föreskrifter för olika slag av färdmedel. Under detta budgetår räknar man med att samtliga färdmedel skall omfattas av föreskrifterna. Omkring 1989 räknar transportrådet med att göra en utvärdering av den gångna tioårsperioden. En sådan utvärdering tar förmodligen också några år. Allt detta låter bra, och även om vi internationellt sett ligger väl framme går det enligt många handikappades mening alltför långsamt och har gett för litet resultat i praktiken. Ett uttryck för detta är att Handikappförbundens centralkommitté, HCK, i förra veckan beslöt att lämna transportrådets rådgivande delegation och sin plats som adjungerad i transportrådets styrelse, i protest mot rådets sätt att bevaka de handikappades intressen. Genom de kollektiva trafikmedlens otillgänglighet har kraven på färd 51 tjänst ökat. På många håll är man oroad över den snabba ökningen av kostnaderna för denna. I den översyn som folkpartiet kräver vore det väsentligt att man försökte finna mer kombinationer av handikappanpassning av kollektiva trafikmedel och möjligheter till färdtjänst. Detta skulle ge den rörelsehindrade eller handikappade god service och samtidigt skapa ett samhällsekonomiskt större utrymme för att fler skall få möjlighet till transporter. Det är bra att SJ bl.a. i sin intercity-trafik har satt in vagnar som passar rullstolsburna. Men hur är det med sidobanorna? Och hur är det med de bussar som i dag trafikerar de linjer där järnvägen lagts ned eller aldrig funnits? Herr talman! Jag vill sluta med att upprepa vad jag tidigare sagt i denna fråga: Praktiskt taget allt vi gör för rörelsehindrade i trafiken är också till nytta för barnfamiljerna. Ramper, direktinsteg och större utrymmen underlättar lika mycket för en barnvagn som för en rullstol. Det är alltså för ytterligare några hundratusentals människor som transporterna kan underlättas för om vi skyndar på med handikappanpassningen. På så vis kan kollektivtrafiken göras mer attraktiv för flera grupper. Vi vill göra den attraktiv med verkliga åtgärder, inte med kosmetika. ”En trafik för alla” bör vara något som både socialdemokraterna och moderaterna skulle kunna stödja. Med detta yrkar jag bifall till reservation 6 och till reservationerna 1,3, 7,8 och 9 i trafikutskottets betänkande 2.

Herr talman! Jag vill på utskottsmajoritetens vägnar understryka att det är ytterst angeläget att handikappanpassningen av våra transportmedel sker i den takt som är möjlig. Låt mig bara erinra om vad som står i utskottets betänkande, att vi nu har fått föreskrifter om hur handikappanpassningen skall ske för samtliga färdmedel som finns. Dessa föreskrifter är nu sammanförda i ett dokument som Transportrådet har utgivit. Föreskrifterna skall gälla med omedelbar verkan för nya fordon som levereras, och i den takt som vi har ekonomiska möjligheter att hålla skall de tillämpas för de färdmedel av olika slag som redan finns. Transportrådet har till uppgift att se till att föreskrifterna följs. Jag tycker att det är beklagligt ifall HCK, som nyss sades, har lämnat Transportrådets rådgivande kommitté. Det brukar ju faktiskt vara mycket bättre att sitta kvar i ett organ och försöka påverka utvecklingen än att i protest lämna verksamheten. Men jag känner inte närmare till bakgrunden härvidlag. Jag vill emellertid understryka att vi i trafikutskottet har den bestämda uppfattningen att detta med handikappanpassningen är något ytterst angeläget. Självfallet är det dock också en kostnadsfråga. Vi kan fatta ett beslut om att alla bussar, alla spårvagnar, alla tunnelbanetåg och vad det nu är i morgondag skall vara handikappanpassade. Men i praktiken kan beslutet inte genomföras därför att huvudmännen inte har de ekonomiska resurserna. När vi säger att det är ytterst angeläget att man arbetar i enlighet med de nya intentionerna utövar emellertid detta ett tryck på dem som har ansvaret för saken, och det är min förhoppning att de handikappades situation inom Prot. 1986/87:7 kommunikationsområdet och när det gäller de olika färdmedlen successivt 15 oktober 1986 skall förbättras. Trafikpolitiska frågor
Herr talman! Vi är inom folkpartiet helt medvetna om att, som Kurt Hugosson säger, allt inte kan komma på en gång. Det har vi inte heller begärt, men vi anser att man skulle kunna sätta upp delmål. Jag tror att man hela tiden har velat ta för stora grepp. Lika väl som man i ett tåg har en vagn som t.ex. är anpassad för småbarn, så att där finns skötbord, skulle man väl kunna ha en vagn som är anpassad så att en rullstolsburen person kan benytta sig av den. Och kunde man inte i länstrafikens bussar på långlinjerna åtminstone ha någon förbindelse om dagen för vilken man annonserar att det är möjligt för handikappade att åka med den? Vidare anser jag att SJ närmare skulle kunna se över hur man har det med perronger för tågen, insteg osv., så att människor känner sig säkra om att kunna komma av och på tågen. Det gör folk inte i dag — många äldre säger detta.
Herr talman! Det står många bra ord i betänkandet om att det är viktigt att handikappanpassningen av kollektivtrafiken följs upp med kraft. Jag tror också att det är som Kurt Hugosson sade, nämligen att detta är samtliga partiers uppfattning. Man hänvisar i betänkandet till att det är transportrådets uppgift att vara den myndighet som skall initiera, planera och följa upp anpassningen. Om nu verkligheten såg ut som det skrivs i betänkandet skulle det vara ganska bra. Det är bara det att den myndighet som skall sköta ärendet, transportrådet, tycks ha svårt att klara sin uppgift i enlighet med riksdagens önskemål. Det står uttryckligen att transportrådet skall initiera, planera och följa upp. Hur det är med initiativkraften kan nog diskuteras. På transportrådets initiativ har nu Gotlandsbolaget börjat köra lastbåtar vissa dagar i stället för båtar för persontrafik. För den som är vig och kan klättra är det kanske uthärdligt att åka lastbåt, men för den som har det minsta problem med rörelseförmågan är det totalt omöjligt. Det betyder att många inte kan åka till och från Gotland på samma villkor som tidigare. Här har alltså en försämring skett och detta genom den myndighet som skall ligga på och pressa fram att andra myndigheter skall skärpa sin handikappanpassning. Det är sådant som kan kallas för dubbla budskap. Det vet väl alla som har barn att om barnet skall kunna lita på vad man säger måste man uppträda trovärdigt. Man kan inte säga: ”Det är farligt att äta godis, sluta med det”, och samtidigt ha munnen full med karameller. Men ungefär så uppträder transportrådet i det här sammanhanget. I går fick jag se det brev daterat den 10 oktober och undertecknat av HCK och DHR, som Ingrid Hasselström Nyvall nyss talade om. I brevet begär HCK och DHR att med omedelbar verkan få lämna sina platser i transportrådets rådgivande delegation för handikappfrågor jämte sin plats som adjungerad i transportrådets styrelse. Och varför? Jo, man motiverar 53 det med att transportrådet har en så ringa insikt och förståelse för handikappfrågor och inte svarat mot det av riksdagen antagna handikapppolitiska programet att det känns omöjligt för handikapprörelsen att stanna kvar. Handikapprörelsen upplever sig ”som en gisslan i ett samhällsorgan som saknar vilja att agera utifrån våra behov”, skriver man. Som exempel nämns svårigheterna med riksfärdtjänsten och de senaste händelserna kring Gotlandsbolaget. Det kan nog tolkas som droppen som kom bägaren att rinna över så att man inte längre kan delta i arbetet. Naturligtvis kan man invända, vilket Kurt Hugosson också gjorde, och säga att det väl är bättre att stanna och försöka påverka, och så brukar handikapprörelsen agera. Denna åtgärd är såvitt jag vet tämligen unik. Handikapprörelsen är oerhört mån om att få föra fram sina åsikter och försöker att i alla sammanhang vara samarbetsvillig. Den kan knappast beskyllas för att vara en rörelse som inte accepterar de demokratiska spelreglerna. När man därför från HCK och DHR säger att man inte längre kan vara en gisslan är det ett uttryck för och en mycket stark markering av att man uppfattar att en myndighet inte klarar sina uppgifter. Jag tror därför att utskottet framöver måste tränga något djupare in i vad transportrådet i praktiken sysslar med på handikappområdet. Jag har med tillfredsställelse noterat att Kurt Hugosson mycket hårt markerat vikten av handikappanpassning. Men det känns ändå otillfredsställande om vi här i stor enighet beslutar om bra saker och den verkställande myndigheten inte förmår leva upp till våra beslut. Då fungerar det i alla fall inte i praktiken.

Herr talman! Jag känner mig som ledamot av transportrådets styrelse manad att gå i svaromål när Margareta Persson här i kammaren lämnar upplysning om att DHR lämnar den rådgivande delegationen i transportrådet och den adjungerade plats i dess styrelse som organisationen har. Det är i så fall mycket beklagligt. Jag kan, säkerligen med instämmande av andra styrelseledamöter i transportrådet, intyga att vi i transportrådets styrelse har tagit synnerligen allvarligt på handikappanpassningen av kollektivtrafiken. Det kan inte begäras av transportrådet att det skall driva handikappanpassningen i en takt som går utöver de ekonomiska och tekniska ramar som finns och som vi är ställda inför. Jag kan bara än en gång försäkra — jag har gjort det tidigare i dag — att vi är helt och hållet positivt inställda till all möjlig anpassning av kollektivtrafiken till de handikappades krav och behov. Vad som har skett när det gäller färjan Gute mellan Gotland och fastlandet är beklagligt. Här har ett kollektivtrafikmedel råkat i kollision med de ekonomiska villkor som riksdagen i dess helhet har bestämt, Margareta Persson. Jag kan bara beklaga att det är så och peka på att det trots allt finns högmoderna färjor som går mellan Gotland och fastlandet och som de handikappade kan använda sig av. Herr talman! Låt mig till sist säga att de handikappade utgör ca 500 000 av den svenska befolkningen. Det är självfallet en så stor andel av landets befolkning att den kan lägga stor tyngd bakom alla sina krav och att vi alla är lyhörda för att människor som har drabbats av handikapp i görligaste mån Prot. 1986/87:7 och i så snabb takt som möjligt skall få sina intressen tillgodosedda. 15 oktober 1986

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 1986/87:1 om trädgårdsnäringen behandlas ett antal motioner väckta under allmänna motionstiden. Bl. a. behandlas motion nr 260 som Bertil Danielsson och jag väckt angående skördeskadeskydd inom trädgårdsnäringen. Det är inte första gången denna fråga tas upp. Även denna gång är utskottet avvaktande, och man avstyrker motionen. Majoriteten i utskottet anser att riksdagen för närvarande inte skall vidta någon åtgärd. Man hänvisar till att vissa överläggningar pågår mellan regeringen och jordbruksnäringens företrädare om ett nytt skördeskadeskydd för jordbruksgrödorna. Därför vill man avbida resultatet av dessa överläggningar innan vidare åtgärder på trädgårdsnäringssidan vidtas. Hänvisning ges också till proposition 1983/84:6 angående skador till följd av naturolyckor. Det speciella bidraget härför upphörde i och med utgången av 1983. Enligt samma proposition bibehålls ändå tills vidare möjligheten att erhålla ersättning av statsmedel vid skada på trädgårdsgrödor. Mot bakgrund av att utskottet anser sig böra avvakta vad som sker på jordbruksområdet med skördeskadeskyddet finns det anledning att påpeka vad som hittills hänt i det avseendet. Det är faktiskt inte mycket. Herr talman! Jag tog till orda i denna fråga redan 1979 med dåvarande jordbruksministern. Jag har senare vid flera tillfällen tagit upp frågan om nytt skördeskadeskydd inom jordbruksnäringen. Vi har dessutom en moderat kommittémotion i ärendet under innevarande år. För närvarande håller skördeskadefonden på att urholkas, och oron över vad som skall ske på området ökar. Ett ställningstagande hastar, och jag vill därför till regeringssidan ställa frågan: När kan riksdagen förväntas få möjlighet att ta ställning till förslag om enlösning på dessa frågor? Orsaken till att vi envisas med att ta upp frågan om skördeskadeskydd inom trädgårdsnäringen är att ett enda års misslyckad skörd slår kolossalt hårt och kan äventyra ett företags ekonomi helt och hållet. Inträffar en stor skördeskada och inget skydd finns, får det till följd att behovet av stöd från staten i enlighet med vad som tidigare framhållits om denna möjlighet kan bli stort. Näringen har ojämna resultat och skulle, om man t.ex. införde något slag av trädgårdskonto, kunna jämna ut goda och dåliga år och därigenom bli mindre sårbar. Då skulle anspråken på statlig hjälp kunna minimeras. Herr talman! Det finns starka skäl till att påskynda ärendet och därigenom göra det möjligt att uppnå större trygghet ute bland odlarna. När jordbruksutskottet i går var på besök hos statens jordbruksnämnd i Jönköping, underströk man också där vikten av att något snart händer på detta område. I reservation 2 till betänkandet, som tillkommit i anledning av vår motion, framhålls vikten av att det snarast kommer förslag. Vår reservation stöds även av centerledamöterna. Vi hade hoppats på ett ännu bredare stöd. Jag yrkar bifall till reservation 2 i betänkandet.

Herr talman! I detta betänkande om trädgårdsnäringen, som är jordbruksutskottets första betänkande för detta riksdagsår, behandlar vi ett antal motioner som tar upp trädgårdsnäringens bekymmer och problem. Detta är inte något nytt ärende utan en fråga som behandlats vid flera tillfällen. Från centerpartiets sida har vi under flera år försökt få regeringen att komma med förslag, dock utan något större resultat. Utskottet skriver i sitt betänkande: ”Utskottet har vid flera tillfällen under de senaste åren understrukit vikten av att åtgärder vidtas som vidmakthåller den svenska trädgårdsnäringen och stärker dess internationella konkurrenskraft.” Det här lever inte trädgårdsnäringen särskilt länge på. Ord är naturligtvis bra, men det måste komma något annat än ord också för att det skall ge något resultat. Den svenska trädgårdsnäringen lever under mycket stark konkurrens från utlandet och har ganska olikartade villkor i förhållande till trädgårdsnäringen i andra länder. 1974 års trädgårdsnäringsutredning, som 1982 avgav ett betänkande, hade en rad tankar och idéer om hur problemen skulle kunna lösas på ett vettigt sätt. Vad som då framhölls har därefter inte gett mycket resultat. Jag sade att den svenska trädgårdsnäringen lever under litet hårdare förhållanden än trädgårdsnäringen i andra länder. Vi har betydligt lägre tullar än inom EG. Dessutom subventioneras inom EG export av trädgårdsprodukter till Sverige, något som också är till nackdel för den svenska trädgårdsnäringen. Man tillåter användning av en rad preparat som inte tillåts i Sverige, vilket också försvårar den svenska trädgårdsnäringens konkurrensförhållanden. Jag menar inte att vi skall tillåta dessa preparat, men vi måste ställa samma krav på alla livsmedel, även dem som importeras. Om det här kommer Ingbritt Irhammar att tala litet senare. Utskottet framhåller att det har gjorts ändringar i tulltaxorna, senast i våras, men enligt centerpartiets uppfattning är detta för blygsamt. Det innebär inte den likabehandling av svensk trädgårdsnäring som man skulle önska. Vi behöver en sammanhållen trädgårdsnäringspolitik, som skapar bättre förutsättningar på olika områden. Den ekonomiska situationen för de svenska trädgårdsföretagen är ganska pressad. Framför allt gäller detta de nystartade företagen, som har stora lån. Skall det vara möjligt att driva en verksamhet, det må gälla trädgårdsnäringen eller vad som helst, måste det till en ständig förnyelse. Ekonomin måste skapa förutsättningar för förbättring av vad man har och för uppförande av nya anläggningar, osv. Vi har ju hoppats på — och vi har också fått löften av den förre jordbruksministern — att det skulle komma ett förslag med anledning av den utredning som jag talat om. Men det har stannat vid löften. Vi får hoppas att den nye jordbruksministern kommer att göra någonting. I det avseendet ställer vi vissa förhoppningar på honom. Den svenska trädgårdsnäringen ligger ju både produktionstekniskt och kunskapsmässigt mycket väl framme. Härvidlag är den fullt konkurrenskraftig. Därför är det synd om den skulle slås ut på grund av utländsk konkurrens. Vi säger ju ofta att vi vill har mer trädgårdsprodukter i Sverige, både av näringsfysiologiska och av regionalpolitiska skäl. Utredningen pekar på att det kunde bli sysselsättningstillfällen genom bl.a. bärodling i norra Sverige. Men då måste det skapas förutsättningar för detta. Vi talar mycket ofta om att för produktion av trädgårdsprodukter använda en del av den åkermark som vi inte behöver för jordbruksändamål. Även här blir det ju bara ord utan värde, om vi inte skapar förutsättningar för odling av produkterna. Det krävs alltså en ny politik. Vidare krävs det forskning och utveckling för att man skall kunna tillvarata de möjligheter som faktiskt finns. Vi kan förbättra de sorter som vi har — genom resistensförädling och annat — och genom att forska fram alternativ till sådant som vi i dag importerar, därför att vii dag inte kan odla det här i landet. På detta område finns mycket att göra. Om det skall kunna bli ett genomslag måste vi ha en rådgivning för trädgårdsnäringen, så att de som arbetar med den här produktionen kan få hjälp, impulser och stöd. De besparingsåtgärder som regeringen har vidtagit när det gäller statlig verksamhet — som ibland i och för sig kan vara motiverade — har ju lett till att rådgivningsverksamheten även på detta område minskat i omfattning. Dessutom avgiftsbelägger man rådgivningsverksamheten, vilket motverkar vad man säger sig vilja gagna. Inom trädgårdsnäringen finns det ett stort behov av rådgivning, och jag tror att det är viktigt att vi på alla sätt försöker att tillgodose detta. Ingvar Eriksson talade om skördeskadeskydd. Jag skall inte närmare gå in på detta, men mycket talar för att vi behöver ett skördeskadeskydd och det mycket snart. Väntan har blivit lång även när det gäller den här saken. Det är uppenbart att regeringen inte alltför mycket tänker på att hjälpa den svenska trädgårdsnäringen. Egentligen finns det utomordentliga möjligheter att öka produktionen av trädgårdsprodukter, eftersom vi importerar oerhört mycket varor av det här slaget, varor som skulle kunna ersättas med svenskproducerade produkter. Jag yrkar bifall till våra reservationer i detta betänkande. Herr talman! Innan jag slutar skulle jag också vilja säga någonting om de särskilda yttranden som är fogade till betänkandet. Vpk talar i sitt yttrande i princip om samma sak som den vi från centerpartiet har tagit upp i vår reservation, men man vill inte gå så långt som till att ge trädgårdsnäringen det ökade stöd vi förespråkar. Vpk nöjer sig med ett resonemang om att åtgärder inom tullväsendets område borde ha föreslagits. Folkpartiet går rakt motsatt väg och säger att tullar på trädgårdsnäringens produkter egentligen är ett elände och något som borde tas bort. Det resonemanget begriper jag inte. Att ta bort tullarna innebär att vi förstör våra möjligheter att ha en trädgårdsnäring. Folkpartiet talar om att konsumenternas önskemål om färska trädgårdsprodukter motiverar att tullarna tas bort. Jag tror snarare att det skulle bli tvärtom. Utan ett tullskydd slås ju den svenska trädgårdsnäringen ut, och då får vi ett ännu mindre mått av färska trädgårdsprodukter. Herr talman! Jag yrkar än en gång bifall till våra reservationer.